Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Det är väl bekant att trätoffelindustrins problem ofta har diskuterats under de senaste åren, och i många fall ganska hetsigt. Orsaken har varit vikande konsumtion och ökade svårigheter på exportmarknaderna. Många producenter har tvingas lägga ner eller starkt banta produktionen. De anställda inom branschen känner stark oro inför framtiden, och man frågar sig hur det skall gå med trätoffelindustrin och med arbetstillfällena där. Samhällsföretag, som har etablerat sig kraftigt inom branschen, har en större andel av den totala produktionen i dag än tidigare. Många hävdar att hela branschen hotar att förstöras, bl.a. genom problemen med överetablering och genom Samhällsföretags ovilja att begränsa sin produktion. Samhällsföretags satsning genom det beryktade Trollsprojektet på USA marknaden, på en av svenska företag redan väletablerad marknad, ses också som mycket olycklig. Samhällsföretags säljbolag Samhall har med sina satsningar gått hårt ut, men man har misslyckats och har inte kunnat sälja så mycket som man hade avsett. Nu har man t.o.m. uppmärksammats för att bedriva dumpning. Man har sålt tofflor för 5 dollar per par mot normalt 22 dollar. Detta förrycker hela marknaden, och de andra svenska företag som etablerat sig i USA känner mycket stor oro. För exempelvis Båstadstoffeln har försäljningen legat på 200 000 par, men det senaste året sjönk den med 60 000 par. Man betecknar detta som oroande för exporten på det här området. Också i Östra Göinge kommun i Kristianstads län har Samhällsföretag startat trätoffeltillverkning. Kommunen har redan flera stora och också många små företag i branschen. Många frågar sig hur utvecklingen där skall bli i framtiden. Som industriministern säger i svaret har den här industrin en överkapacitet. Branschen i övrigt har redan försökt att begränsa sin produktion, och man frågar sig varför inte Samhällsföretag är berett att göra detsamma. När det gäller Samhällsföretags verksamhet delar jag uppfattningen att den skall bedrivas effektivt, men den skall också bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt. Så har det inte alltid varit — mycket tyder på det. Nu råder som sagt en mycket stor oro i branschen. Från vardera sidan hävdas att den andra parten har fel, och ord står mot ord. Jag tycker att detta är djupt olyckligt.
Herr talman!

Tvärtom har en produktionsminskning drabbat också Samhällsföretagsgruppen till följd av den minskade efterfrågan. Självfallet kan jag här inte tala å arbetsmarknadsministerns vägnar, men som jag ser det är det svårt att gå in på en USA-marknad och göra en analys av enskilda svenska företags eller företagsgruppers marknadsföringsinsatser. Det kan knappast vara motiverat. Den omständigheten att Samhällsföretagsgruppen har startat en USA-export beror ju på att man avsåg att avlasta den svenska marknaden. Rent allmänt och principiellt vill jag säga att det ur samhällets synpunkt naturligtvis inte är ändamålsenligt att en samhällsägd industrigrupp med statliga bidrag slår ut redan existerande företag. Lönsam produktion måste ju vara det vägledande även i ett företag av den här karaktären. När det gäller trätoffeltillverkningen finns det emellertid enligt min uppfattning och enligt den information jag har fått ingen anledning att rikta kritik mot Samhällsföretagsgruppen i det här speciella fallet.
Herr talman! När man följer frågan på fältet upplever man att det finns stor anledning att se närmare på det här. Det förs en förbittrad diskussion mellan parterna. Jag tror därför att det är mycket angeläget att man kommer till klarhet på det här området och att en dialog kommer till stånd. När vi nu har en alltför hög kapacitet, måste nedskärningarna ske på ett sådant sätt att det inte blir en snedvriden utveckling så att Samhällsföretag tar över en allt större del av den etablerade privata trätoffelindustrin. Som exempel på yttranden som har fällts i olika sammanhang kan jag nämna att Samhällsföretag på en mässa i Dässeldorf anförde att man inte skulle köpa från de privata tillverkarna, för de kommer ändå att så småningom bli utslagna. Under sådana omständigheter är det inte så konstigt om de svenska privata tillverkarna känner stor oro. Jag skulle vara tacksam om industriministern ville kommentera detta. Sedan är det ju så att det gäller den svenska exporten på USA, och det gäller trovärdighet. När Samhällsföretag dumpar priserna på USA-marknaden kan konsumenterna där naturligtvis undra om de tidigare blivit lurade av de privata företag som sålt på USA-marknaden. Därför vore det angeläget att industriministern, som ju har till uppgift att se till den svenska industrin, dess utveckling och framtid, lämnade en redogörelse för varför man inte vågar gå in och titta närmare på de här förhållandena. Jag tror att det är angeläget att man gör det.
Herr talman! Det är självfallet inte fråga om att våga, utan det är fråga om huruvida man skall gå in och granska detaljer i exportaffärer på en främmande marknad. Men om det finns skäl därtill, får man naturligtvis granska även detta. Sedan får jag upprepa vad jag sade tidigare — och där delar jag interpellantens uppfattning — att Samhällsföretagsgruppen enligt de intentioner som gäller skall arbeta på det sättet att den inte slår ut annan existerande industri. Den skall alltså arbeta på marknadens villkor. Gör den inte det, har den alltså inte arbetat enligt de intentioner som gäller. Det är därför jag som industriminister har haft anledning att noga följa utvecklingen när det gäller Samhällsföretagsgruppen.
Herr talman! Det är riktigt att Samhällsföretags uppgift skall vara att försöka ta hand om arbetskraft som inte kan klara sig i den normala industrin. Men Samhällsföretags uppgift är också att försöka återanpassa arbetskraften, och det tror jag skulle vara möjligt i många fall. Därför är det angeläget att närmare undersöka detta. Industriministern svarade inte på min fråga om Samhällsföretags etablering i Östra Göinge kommun, där det redan finns trätoffelindustri. Östra Göinge är en kommun som har haft stora problem med sysselsättningen, och just de som jobbar i trätoffelindustrin där känner oro. Jag är övertygad om att man borde gå in på ett helt annat sätt än tidigare och försöka skapa sysselsättningsobjekt där Samhällsföretag kan etablera sig. Det krävs emellertid ett bättre samarbete. Jag skulle gärna se att industriministern tog initiativ till att söka åstadkomma en dialog mellan berörda parter, så att vi kunde slippa den hårda diskussion som förekommer, de många missförstånden och den myckna oron. Jag tror att Samhällsföretag och den svenska industrin skulle ha glädje av det.
Herr talman! Får jag till sist säga att jag är beredd att ta upp en överläggning om de här problemen med arbetsmarknadsministern, som är huvudman för Samhällsföretagsgruppen. Vi har fortlöpande följt utvecklingen, men om det finns anledning förmoda att Samhällsföretagsgruppens konkurrens med privata företag skadar privata företags överlevnadsmöjligheter, skall vi självfallet se över detta.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för detta besked, och jag hoppas att det skall bli en positiv utveckling. Jag hoppas också att industriministern snart tar detta initiativ — det behövs. Tack än en gång!
Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag vill medverka till att instruktioner ges ut till all sjukvårdspersonal beträffande deras skyldighet att hålla personer som skall opereras och som genomgått antiseptisk behandling avskilda. Frågan är föranledd av en aktuell händelse på ett Stockholmssjukhus, där en patient hade ifrågasatt de hygieniska rutinerna. Socialstyrelsen har i publikationen Socialstyrelsen anser, 1980:5, lämnat allmänna råd för att förebygga smittspridning inom hälsooch sjukvården. De allmänna råden är tänkta att utgöra underlag för mer detaljerade lokala föreskrifter, s.k. metodböcker. Socialstyrelsen framhåller betydelsen av att all personal inom hälsooch sjukvården uppmärksammas på de risker som underlåtenhet i hygieniskt avseende kan innebära. Av sjukhushygieniska skäl kan man således ibland behöva inskränka patienternas rätt att ta emot besök på avdelningar för särskilt infekterade eller infektionskänsliga patienter. Det är på sådana avdelningar viktigt att instruera de besökande om de särskilda regler som gäller för klädsel o. d. Fordringarna på hygien ställs av naturliga skäl särskilt högt på en operationsavdelning. Operationsavdelningen skall vara en sluten avdelning med fasta rutiner. Personalen skall passera in på operationsavdelningen via omklädningsrum. Vidare skall all personal bära avdelningsbunden arbetsdräkt och skor samt hårskydd. Även tillfälliga besökare skall följa operationsavdelningens klädrutiner. Jag anser inte att det behövs några ytterligare centrala åtgärder för att förebygga smittspridning på sjukhus. Jag vill emellertid understryka vikten av att sjukhuspersonalen noga följer de lokala anvisningar som utfärdats. Nästan alla sjukhus har numera särskilda metodböcker för personalen i hygieniska frågor. Hygienen har under senare år ägnats allt större uppmärksamhet ute på sjukhusen.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret, som i viss mån dämpar min oro för att bestämmelserna eventuellt är otillräckliga eller inte följs. Min uppgiftslämnare är själv verksam inom sjukvården och var självfallet upprörd och frustrerad över vad hon menade stod i strid mot god sed och bestämmelser inom sjukvården. Det kan — det vet jag — vara svårt för personalen att klara en sådan här situation. Förståelsen bland vissa invandrare för att man inte får följa med in är ibland inte tillräcklig. Självfallet skall en förälder kunna få följa med ett sjukt barn. Men jag menar nog att alla de tvättningsprocedurer som varje patient genomgår i omgångar är ganska meningslös, om inte varje person som vistas i rummet före operationsrummet genomgått samma hygienbehandling och bär avdelningsbundna skyddskläder. Vi har väldigt många invandrare i landet, många tillhörande främmande kulturer. De kommer från länder där det är självklart och viktigt att få följa med en sjuk anhörig ända in i behandlingsrummet. Jag är emellertid övertygad om att förståelsen för de stränga hygienkraven i svensk sjukvård och insikt om värdet av dem kan uppnås genom information till de här grupperna. Säkerligen kan de båda ministrarna, ansvariga för sjukvård resp. invandring, gemensamt hitta vägar att nå berörda målgrupper och därmed underlätta för sjukvårdspersonalen. Säkert skulle man också underlätta för sjukvårdspersonalen om en klarare gränsdragning gjordes. I det här fallet berättade min bekant om hur den stora invandrarfamiljen, medförande även spädbarn, rörde sig fritt i rummet, välvilligt spridande förhoppningar till alla patienter om att allt skulle gå bra. Några av de övriga patienterna önskade nog — åtminstone vet jag en — att få vara i fred med sina tankar och få slumra efter den lugnande sprutan. Frågan har ett allmängiltigt intresse. Man är ytterst medveten om betydelsen av en minutiös hygien vid sjukhusen, inte minst på grund av de sjukhusinfektioner som förekommit på senare år. Samtidigt framhålls i debatten att vi just på grund av vår höga grad av hygien blivit infektionskänsliga. Eftersom vi har den höga grad av hygien som vi har, är det väl inte möjligt att nu ändra policy i detta avseende. Det är här uppenbarligen fråga om en information, riktad dels till sjukhuspersonal, dels till olika invandrargrupper. Lokala bestämmelser om hur långt anhöriga skall få följa med och under vilka omständigheter finns tydligen i allmänhet, efter vad jag kan se av svaret. Men frågan har också en mentalhygienisk aspekt för andra patienter. Eftersom många patienter tydligen samlas i samma rum inför en operation, kan det inte uteslutas att en del av dem helt enkelt störs av besökare. Jag skulle, herr talman, gärna vilja ha sjukvårdsministerns synpunkter på att minska behovet av sluten psykiatrisk vård detta med de mentalhygieniska aspekterna och på möjligheten att nå ut till olika berörda målgrupper med information.
Herr talman! Jag tror att Görel Bohlin och jag är ense i de stora och viktiga frågor som gäller just hygienen. Jag vill gärna tillägga att jag har den bestämda uppfattningen att intresset för sjukhushygieniska frågor har stigit avsevärt under senare år. Jag tror också att det finns en mycket klar vilja hos både de ansvariga för sjukvården och personalen att förbättra hygienen på sjukhusen. Det är svårt för mig att kommentera ett enskilt fall som Görel Bohlin tagit upp. Jag kan visst förstå att patienter har olika uppfattning och inställning. Men jag är samtidigt helt ense med Görel Bohlin om att vi nog måste följa hygienens strängare krav och kanske göra mer för informationen i de här frågorna. Jag vill säga att jag anser att ansvaret för informationen i första hand vilar på sjukvårdshuvudmännen, och jag tror att de är beredda att ta det ansvaret.
Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för den positiva inställningen och känner mig lugnad av svaret. Det är viktigt att finna en väg som både ger ett stöd för personalen i dess arbete, t.ex. när man ser sig tvungen att visa ut anhöriga, och skapar förståelse för den här åtgärden hos dem som anbefallts att följa reglerna.

Herr talman! Gertrud Hedberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta en övergång till öppnare vårdformer inom den psykiatriska vården. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den slutna psykiatriska vården bör så långt det är möjligt ersättas av öppna vårdformer. Socialstyrelsen har i sitt principprogram för psykiatrins utveck ling föreslagit en sådan ändrad struktur av Nr 155 vården. Vårdresurserna vid de förutvarande mentalsjukhusen bör enligt Tisdagen den programmet omfördelas och decentraliseras till öppna vårdformer. 25 maj 1982 Jag vill här nämna att antalet vårdplatser vid de psykiatriska klinikerna har kunnat minskas från ca 37 000 år 1973 till ca 27 000 i år, dvs. med i genomsnitt mer än 1 000 platser varje år. Detta visar att utvecklingen är på rätt väg. Jag räknir med att minskningen av platsantalet skall kunna fortsätta under 1980-talet. Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har i år lagt fram en rapport om utveckling av 1980-talets allmänpsykiatri. I rapporten förordas en fortsatt satsning på olika öppna och halvöppna vårdformer. Principprogrammet och rapporten ger enligt min mening sjukvårdshuvudmännen ett gott underlag för det fortsatta arbetet inom detta område. Jag vill också nämna att mentalsjukvårdsavtalen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen numera stimulerar till att öppna vårdformer prioriteras. En översyn av mentalsjukvårdsbidragen och sjukförsäkringsersättningarna har nyligen påbörjats i syfte att åstadkomma en schablonisering av ersättningarna för staten till sjukvårdshuvudmännen. En sådan förändring bör också kunna underlätta utvecklingen mot öppnare vårdformer inom psykiatrin. De frågor som Gertrud Hedberg och Inga Lantz har tagit upp är angelägna. Jag är liksom frågeställarna av den uppfattningen att mycket återstår att göra när det gäller att på ett smidigt sätt skapa förutsättningar för en återanpassning av ifrågavarande patienter till samhället och livet utanför sjukhuset. Jag vill särskilt framhålla att det är viktigt att skapa opinion och påverka människors attityder för att man skall få ett gynnsamt klimat för arbetet att reformera den psykiatriska vården. Jag avser att ta upp överläggningar med socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Spri och berörda organisationer om dessa frågor.

Herr talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för det positiva svaret. Sverige är förmodligen den nation i världen som har flest platser på psykiatriska sjukhus i förhållande till antalet invånare. Det är ett rekord som vi inte har någon anledning att vara stolta över. Tall välmening har man helt enkelt gjort en gigantisk felsatsning på sluten vård i stället för på öppen vård. Och förmodligen är det också så, att när man väl har byggt de stora sjukhusen, blir det svårare att vända utvecklingen. Det finns en risk att de stora institutionerna konserverar vårdformerna. Det är egentligen först under de senaste 20-30 åren som en omvärdering har kommit till stånd. Det har naturligtvis ett samband med psykofarmakas genombrott. Och som Karin Ahrland redovisar har det faktiskt hänt en hel del på senare tid. På knappt tio år har man kunnat minska antalet psykiatriska vårdplatser med drygt en fjärdedel. 103 att minska behovet av sluten psykiatrisk vård Jag håller med sjukvårdsministern om att det är ett tecken på att utvecklingen är på rätt väg. Men olika undersökningar visar ändå att alltför många människor vårdas på sjukhus i onödan. I en färsk undersökning från Uppsala beräknar man t.ex. att ungefär hälften av de inskrivna skulle kunna klara den dagliga livsföringen på egen hand eller i kollektivt boende, med stöd och hjälp från samhället. Det gäller naturligtvis inte bara att slussa ut människor från sjukhusen. Det handlar i lika hög grad om att förhindra att de skrivs in i onödan. Men i bägge fallen krävs det ett bättre samarbete än i dag mellan olika samhällsorgan och organisationer. Precis som när det gäller äldreomsorgen är det svårt att dra gränserna för ansvaret mellan sjukvården och den sociala omvårdnaden. På många håll pågår det intressanta och lovande försök med praktisk samverkan mellan primärvården, psykiatrin och socialvården. Att inte ta till vara erfarenheterna från dem skulle vara ett enormt slöseri med resurser och tid. Nu lovar sjukvårdsministern att ta initiativ till överläggningar med olika organisationer om de här frågorna. Det är bra. Jag utgår från att man i de sammanhangen också samlar ihop de erfarenheter som har gjorts och använder dem för att stimulera till en liknande utveckling på de håll där man ännu inte har kommit särskilt långt på vägen mot öppnare vårdformer. Slutligen skulle jag vilja ha ett förtydligande angående statsbidragen till den psykiatriska vården. Det påstås nämligen ibland att bidragen försvårar en utveckling mot öppnare vårdformer. Men i svaret säger nu Karin Ahrland att mentalvårdsavtalen tvärtom stimulerar till en utbyggnad av öppen vård. Innebär det att de har fått en mer styrande utformning mot öppen vård, eller innebär det att man tvärtom har tagit bort detaljregleringen och lämnat ett större ansvar till de lokala sjukvårdshuvudmännen?

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. På en konferens för några veckor sedan sade Karin Ahrland apropå de tiotusentals människor som vistas inom den slutna psykiatriska vården utan att egentligen behöva det, att ”praktiska vägar måste hittas”. Hon sade vidare: ”Människor skall inte behöva vistas i sluten vård utan att behöva det.” Det här lät mycket hoppingivande. Vpk har under många år påpekat det orimliga i det här förhållandet — utan att få något gensvar vare sig från regering eller riksdag. Jag är inte lika nöjd som föregående talare med svaret. Det verkar som om Karin Ahrland låter sig nöja med den mycket långsamma utveckling som pågår, och jag tycker att det är bråttom. Det finns ett glömt folk mitt ibland oss. Det är de människor som lever på de psykiatriska institutionerna under en lång tid, ofta en livslång tid. Under senare år har det allt oftare uppmärksammats i debatten att många av de här människorna inte skulle behöva bo som de gör. Hälften av patienterna skulle kunna skrivas ut om bara de praktiska förutsättningarna fanns. 27 000 människor lever inom den slutna psykiatriska vården. Man räknar med att mellan 10 000 och så mycket som upp till 17 000 av dessa människor skulle kunna klara ett eget boende. Vilka är då de praktiska förutsättningarna för detta? För det första måste man få alternativa boendeformer, där dessa människor kan bo i grupper eller småkollektiv eller kanske helt ensamma, med visst stöd. För det andra fordras arbete eller annan sysselsättning. För det tredje krävs meningsfulla sociala kontakter — vänner, släkt — så att fritiden blir bra, så att vardagen fungerar. För det fjärde måste satsningar göras på hemtjänsten, så att den fungerar, vilket givetvis betyder mer hemtjänsttimmar rent kvantitativt, men också en kvalitativ upprustning genom utbildning, så att dessa nya arbetsuppgifter kan klaras av personalen inom hemtjänsten. Jag tycker att svaret andas en långsamhet, för att inte säga slöhet, inför de mellan 10 000 och 17 000 människor som det handlar om. Det hade behövts ett klart uttalande från Karin Ahrland. När det gäller att säga dumma saker om sjuksköterskor talar Karin Ahrland klarspråk så att det stänker, men när det gäller att säga kloka saker i den här frågan är Karin Ahrland ganska tyst.
Herr talman! Jag skall be att få ordet i alla fall. Jag kanske möjligen får börja med att erinra om att under alla de år då vpk stått här och påpekat att man bör övergå till mer öppna former har så också skett — under de åren har faktiskt 10 000 patienter skrivits ut, vilket jag nämnde i svaret. Jag tycker att Inga Lantz skall erkänna att detta är att vara på rätt väg. Det är ett handlande så gott som något! Inga Lantz säger att det krävs möjligheter till boende, arbete eller annan sysselsättning, och meningsfull fritid, och det är något som jag tror att det råder fuliständig enighet om. Där kan jag inte gå in i någon debatt med Inga Lantz. På den punkten är vi ense. Inga Lantz anser att det går för långsamt. Det vore självfallet bra om allt gick att ordna på ett halvt år, men så fungerar inte samhället, Inga Lantz. Det är beklagligt att vi under en lång tid har skaffat oss det världsrekord som Gertrud Hedberg talade om. Nu måste vi och vill vi försöka få en ändring till stånd. Jag har en bestämd känsla av att den ändringen skall kunna komma fortare än Inga Lantz tror. Det pågår faktiskt diverse försöksprojekt. Det pågår en utflyttning i olika delar inom våra landstings ansvarsområden, men det är här också en fråga om ansvar för primärkommunerna. Det finns en annan lagstiftning som heter socialtjänstlagen och som man bör kunna använda i detta fall, och jag har en bestämd känsla av att det också finns en vilja till det. När jag har ordet vill jag också säga till Gertrud Hedberg att avsikten självfallet är att ta bort detaljregleringen och att överlämna ansvaret till dem som är närmast ute på fältet.

Tisdagen den Herr talman! Om Inga Lantz menade att jag var nöjd med nuvarande 25 maj 1982 förhållanden, så är det självfallet taget ur luften. I så fall hade jag inte väckt min fråga. Däremot är jag nöjd med svaret, eftersom jag tycker att det är ett steg framåt när man utlovar att ta upp överläggningar just med de att minska behovet 9rganisationersom verkligen kan göra någonting praktiskt i frågan. Vad som av sluten psykiabehövs nu är praktiska åtgärder, eftersom vi redan har mål uppsatta genom trisk vård socialtjänstlagen och den nya hälsooch sjukvårdslagen. Det är väldigt bra. Men nu skall vi samla ihop de kunskaper vi har och föra ut dessa, dvs. sprida ringarna på vattnet. Det är det som arbetet gäller nu. I detta ingår naturligtvis attitydförändring, som Karin Ahrland nämnde. Det är bra att sjukvårdshuvudmännen får ett större ansvar och en större frihet. Jag tror inte, som många andra, att det blir bättre här i världen om man detaljreglerar allting, utan jag litar på att sjukvårdshuvudmännen har stora kunskaper om det område de lever och verkar i. En av grundtankarna med den nya hälsooch sjukvårdslagen är att man skall ge ett ökat ansvar till sjukvårdshuvudmännen. I det arbetet skall naturligtvis också patientorgani sationerna komma in som en viktig del. För att den här decentraliseringen skall kunna fungera krävs det förstås stimulans och stöd. Det stödet hoppas jag att man kommer att ställa upp med när de här överläggningarna har lett fram till något resultat. Jag håller med Inga Lantz om att det brådskar med att komma fram till något praktiskt resultat.
Herr talman! Det sägs i svaret att saker och ting är på gång. Men jag protesterar mot en sådan framställning. Det är klart att det är någonting på gång, men det går alldeles för långsamt. Vi är på rätt väg men det går inte på ett halvår, säger Karin Ahrland. Men om tiotusentals människor har vårdats inom vår slutna psykiatriska vård utan att behöva det, så är det faktiskt ganska bråttom att man vidtar åtgärder som garanterar dem andra boendeformer. Jag tycker att detta också handlar om rättsövergrepp och om enskilda människors rätt till ett eget liv. Karin Ahrland säger att det har skett en avveckling av platser. Vid några av mentalsjukhusen har så skett, men ungefär 1 500 platser har överförts till kroppssjukvården, och vid landstingens sjukhem har platsantalet i stort varit oförändrat, medan antalet vid enskilda vårdhem har mer än fördubblats mellan 1968 och 1977. Det är viktigt att poängtera att utvecklingen inom den psykiatriska vården har varit ojämn. På vissa håll händer det saker och ting, det kan jag hålla med om, men på andra håll står det alldeles still. Det är hälsooch sjukvårdslagen och LSPV som styr den psykiatriska sjukvården, men ingen av de här lagarna anger några mål för verksamheten. Det tycker jag är en stor brist. Karin Ahrland hänvisar till socialtjänstlagen, men det är ju bara en ramlag, som måste fyllas med ett innehåll. Jag är väldigt orolig för att socialtjänst 106 lagen såsom ramlag kan tas till intäkt för att man inte skall göra någonting. Eftersom det här handlar om väldigt eftersatta grupper i vårt land, undrar jag om det inte skulle behövas en särskild stödlagstiftning. Framför allt borde statsbidrag för öppenvårdsresurser anslås, för att vi skall kunna komma någon vart beträffande de 10 000-17 000 människor det handlar om.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag vill medverka till att den planerade bron över järnvägen vid Märsta snarast kommer till stånd. Vägplaneringen bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. Det är således de lokala politikernas uppgift att i kommuner och länsstyrelser verka för att enskilda vägobjekt kan komma till utförande. F. n. pågår arbete med att revidera flerårsplanerna. Nya planer skall upprättas för åren 1984— 1993. En bro över järnvägen i Märsta är angelägen från framför allt säkerhetssynpunkt, eftersom brandkåren i Märsta svarar för räddningstjänsten vid Arlanda. I ett förslag till lista över vägobjekt i kommande flerårsplan, som upprättades den 5 maj 1982, har bron därför prioriterats högt och placerats på sjuttonde plats. Den bör därmed kunna rymmas i kommande flerårsplan. Förslaget kommer att behandlas av länsstyrelsens styrelse den 4 juni 1982.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Viadukten över järnvägen i Märsta, som har prioriterats så högt av Sigtuna kommun, är helt enkelt en förutsättning för att den räddningstjänst som kommunen har ålagts att vara ansvarig för kan skötas effektivt. Under senare år har Sigtuna brandkår haft 100-150 utryckningar per år till objekt som ligger så till att järnvägen måste korsas. Vid ett flertal av de tillfällena har brandkåren blivit hindrad av att tåg har passerat vid övergången. Ända upp till tolv minuters försening på grund av väntan har uppstått. Det säger sig självt att en så lång fördröjning av katastrofhjälp kan göra katastrofen total. Kommunen har räknat ut att de nämnda bommarna är fällda sammanlagt 8,5 timmar per dygn, med högre frekvens dagtid än nattetid förstås. Man räknar med fem minuter per bomfällning. Visserligen försöker SJ tillsammans med brandkåren finna möjligheter att stoppa tågen när utryckningsfordonen skall passera, men på sikt kan detta inte accepteras. Systemet är känsligt, och med två tåg på väg mot Märsta, ett från vartdera hållet, är risken för fel stor. Förutom ansvar för räddningstjänst på Arlanda, som givetvis blir om möjligt än mer tyngande när Linjeflyg flyttas ut, har kommunen andra känsliga objekt att brandförsvara på andra sidan järnvägen, t.ex. en stor färgfabrik. Också andra skäl än brandkårsutryckningar, t.ex. en tät trafik, gör en viadukt över järnvägen vid Märsta angelägen för att inte säga nödvändig. Av de 6 000 personer som arbetar på Arlanda bor hälften i Sigtuna och färdas alltså dagligen via den bevakade järnvägsövergången. Inte minst för möjligheten att hålla tidsschemat för bussarna är en planskild korsning nödvändig. Herr talman! Kommunikationsministern hänvisar till ett nytt förslag till flerårsplan. Jag har en annan uppgift än kommunikationsministern beträffande den plats som detta objekt har placerats på — jag har fått uppgiften att det har placerats på tjugonionde plats och kommer ganska långt fram i tiden. Även om det skulle ha placerats på sjuttonde plats tycker jag att det är otillfredsställande. Jag vill därför fråga kommunikationsministern vad han anser att sjuttonde plats tidsmässigt innebär i den här flerårsplanen.
Herr talman! Måhända är Görel Bohlin litet för sent ute med sin uppgift om på vilken plats i flerårsplanen som detta objekt har placerats. Det förekommer ju av och till att vägobjekt placeras om, och den uppgift som jag har lämnat är den som gäller inför länsstyrelsens styrelsesammanträde den 4 juni, då man skall ta ställning till flerårsplanen. Att svara på Görel Bohlins fråga när den här bron kan beräknas bli byggd om den placeras på sjuttonde plats är omöjligt för mig. Skälen för att bron skall byggas är emellertid så starka att jag utgår från att länsstyrelsens styrelse ser till att objektet kan utföras mycket snart. Det finns uppenbara skäl för det. Sedan kanske det i klarhetens namn skall sägas att det finns en brandkår också på Arlanda. Det är alltså inte enbart Sigtuna kommun som svarar för brandsäkerheten på Arlanda.
Herr talman! Det är skönt att kommunikationsministern helt och hållet delar min uppfattning om det här objektets angelägenhetsgrad. Den brandkår som finns på Arlanda räcker ju ingalunda om det skulle hända en olycka av större omfattning. Vi har ett exempel på det från Spantaxolyckan för ett antal år sedan. Då hade det varit väldigt värdefullt om räddningstjänsten — vilket ju inte var fallet den gången — ordentligt hade känt till de marker som skulle genomsökas. Herr talman! De lokala politikerna har agerat starkt i den här frågan. Jag hoppas att det har bidragit till att objektet har tidigarelagts. Men även om det skulle flyttas fram så att det påbörjas före 1990, blir det enligt min uppfattning en för stor försening, eftersom objektet är av akut riksintresse. Jag hoppas att kommunikationsministern, som ju har sagt sig dela min uppfattning om hur angeläget objektet är, kan bevaka den här frågan så att den kommer upp tidigare.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om det av regeringen anses socialt försvarbart och ekonomiskt nödvändigt för televerket att fördyra lokala telefonsamtal och försämra möjligheten för svaga och mer eller mindre isolerade att behålla en för dem värdefull kontakt med anhöriga och andra. Ett nytt telefontaxesystem med bl.a. enhetstaxa för kortväga samtal kommer att införas fr.o.m. 1983. Alla kortväga samtal, dvs. de som i dag kallas lokalsamtal, närsamtal och samtal med centralorten i den egna kommunen, kommer att kallas lokalsamtal. Då införs också upprepade markeringar var sjätte minut på dagtid måndag-fredag och var tolfte minut under kvällar, helger och veckoslut. I dag är det upprepade markeringar var nionde minut för närsamtalen och var tredje minut för centralortssamtalen oberoende av när man ringer. Med det nya taxesystemet blir det avsevärt billigare att ringa sådana samtal under kvällar, lördagar, söndagar och helger. För centralortssamtalen blir det även billigare på dagtid under måndag-fredag, halva taxan jämfört med dagsläget. Lokalsamtal som är långvariga blir något dyrare. Ett halvtimmeslångt samtal kommer att kosta 50 öre på kvällar och helger och 1 krona under övrig tid. Även när det gäller rikssamtalen kommer en ny taxekonstruktion att införas. Det blir samma taxor som nu under eftermiddagarna och 30 96 lägre taxor på kvällar, veckoslut och helger. På förmiddagarna mellan kl. 08.00 och 12.00 måndag-fredag, då telefonnätet är särskilt hårt belastat, införs en högre taxa för rikssamtalen. Det finns flera motiv för att införa ett nytt taxesystem. Ett motiv är att stimulera en överflyttning av en del samtal till tider då telefonnätet har god kapacitet. Om telefontrafiken på det viset kan jämnas ut över dygnet, kan man undvika att bygga ut telenätet i den takt som annars hade varit nödvändig. Därigenom kan televerkets utgifter och därmed också telefontaxorna hållas nere, vilket kommer alla abonnenter till godo. Förändringarna leder också till en större rättvisa mellan olika abonnenter, vilket i första hand är till glädje för landsbygdsbefolkningen som i större utsträckning är hänvisad till att ringa näroch rikssamtal.

Herr talman! Det var ett långt och intressant svar, som jag ber att få tacka för. Jag tror också att det var nödvändigt att detta blev utsagt. Bakom min fråga ligger inte min personliga oro i första hand, utan samtal och brev som jag fått just från de grupper som jag nämner i min fråga, människor som ringer för att få kontakt, som ringer länge, pratar långsamt och har svårt att träffa andra människor. De har nog trott att det skulle bli väldigt mycket dyrare. Nu tycks kommunikationsministern vara ganska lugn, och jag hoppas att han har rätt. Jag för min del är inte emot att det sker förändringar. Att mant.ex. flyttar vissa samtal till kvällarna när så kan ske är riktigt. Rikssamtalen har jag väl inte direkt berört i min fråga, men jag tycker nog också att det nya systemet låter vettigt. Å andra sidan kan man fråga när det gäller ekonomi om t.ex. televerkets reklamkampanj med annonser i tunnelbanan och överallt om de gula sidorna talar för att man alltid är så ekonomiskt sinnad. Jag har svårt att tro att den kampanjen skall medföra större inkomster. Det finns alltså kritik mot saker som kostar pengar. Man menar att det kunde gå att vara generös på andra områden. Givetvis har inte kommunikationsministern möjlighet att tala om detta, men det visar vad folk pratar om. För min del anser jag dock att det inte är något tvivel om att för vissa personer kommer det att bli dyrare att ringa nu. Det finns en stor grupp människor, och den blir allt större, som är gamla, ensamma eller sjuka. I svaret medges också att långvariga lokalsamtal kommer att bli något dyrare. Jag tycker att de statliga myndigheterna och verken måste gå före då det gäller att se till att inte vidta åtgärder som innebär fördyringar. Sådana betyder ju också högre inflation — då allting går upp kräver man kompensation. Därför tror jag att vi måste jobba efter principen att undvika prishöjningar på den offentliga sektorn. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har kanske inte någon större anledning att göra ytterligare kommentarer. Tore Nilsson var ju nöjd med svaret, och det är bra. Jag vill dock gärna nämna att när man säger att lokalsamtalen i vissa fall kan bli något dyrare — och det blir de, det har jag sagt i svaret — kan man också notera att exempelvis ett 20-minuterssamtal mellan Luleå och Malmö eller Luleå och Stockholm i dag kostar 24 kr. Om man talar under samma tid, 20 minuter, på de här sträckorna kommer det att kosta 15 kr. om man ringer på kvällen eller helgen. Jag utgår från att äldre människor ofta också är i den situationen att de har nära anförvanter boende långt bort. För dem blir detta en klar förbättring, och det tror jag är viktigt att notera.
Herr talman! I det sista är jag helt överens med kommunikationsministern. Jag vill också påminna om att vi under många år har haft motioner i riksdagen som har mynnat ut i krav på att vi skall försöka göra det billigare att ringa rikssamtal. Och visst finns det sådana som har anhöriga långt borta, som kommer att tjäna på detta. Under veckorna bor jag sedan 18 år i en förort till Stockholm. Det är kanske just i Stockholmstrakten och i andra städer, där människor som känner varandra sedan gammalt har uppehållit kontakten genom telefonsamtal, som man oroar sig för problemen. Som sagt: Det är de människorna och de förhållandena som jag aktualiserar i min fråga. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Riksdagen skall nu diskutera såväl den framtida luftfartspolitiken i stort som de dagsaktuella investeringsoch anslagsfrågorna i budgetpropositionen, bil. 9, vad gäller luftfarten. Vi har inom utskottet kommit överens om en viss uppdelning i syfte att rationalisera debatten och därmed förhoppningsvis kunna förkorta densamma. Jag kommer därför i mitt anförande att uppehålla mig vid de riktlinjer för den statliga luftfartspolitiken som föreslås i proposition 1981/82:98. Bertil Zachrisson tar upp Linjeflygs utflyttning till Arlanda och därmed sammanhängande frågor, medan Sten-Ove Sundström avser att i sitt inlägg beröra flygplatsfrågorna i Luleå och Arvidsjaur och de socialdemokratiska reservationerna därvidlag. I riksdagens beslut 1979 om en ny trafikpolitik slogs fast att en samhällsekonomisk grundsyn skulle vara vägledande för det framtida handlandet på det trafikpolitiska området. Målet för trafikpolitiken skulle vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Den trafikpolitiska propositionen tog inte upp luftfartens problem. Man gick inte in på någon mera ingående bedömning av vilka nackdelar som den nuvarande avgiftspolitiken kunde medföra för luftfarten eller vilka effektivitetsvinster som kunde göras vid ett slopande av det gällande kostnadsansvaret. Man hänvisade till den pågående lufttransportutredningen samt till länsstyrelsernas uppdrag att genomföra en övergripande planering av sådana mindre flygplatser som betjänar matartrafiken och allmänflyget i resp. län. Bl. a. socialdemokraterna hade i riksdagsmotioner krävt utredning om luftfartens roll i trafikpolitiken och en översyn av inrikesflygets struktur med linjenät och flygplatsindelning. Trafikutskottet ställde sig bakom dessa krav. Luftfartsverket hemställde också till regeringen om bl.a. klara kriterier för hur det statliga flygplatssystemet skulle se ut. Lufttransportutredningen tillsattes därför i maj 1978 för att se över luftfartens roll i en samordnad trafikpolitik. Den fick i uppdrag att med utgångspunkt i en översiktlig analys av inrikesflygnätet föreslå en lämplig flygplatsstruktur, som i första hand skulle tillgodose kraven på tillfredsställande interregionala flygtransporter. Flygplatsnätet skulle utformas i syfte att uppnå en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnad. Mot bakgrund av dessa utredningsdirektiv var det inte så underligt om stora förhoppningar knöts till detta utredningsarbete och den med anledning därav förväntade propositionen. Riksdagen har på förslag av trafikutskottet under de gångna åren avslagit alla motioner om nya flyglinjer och lokala flygplatsers inlemmande i det statliga flygplatssystemet med hänvisning till det pågående utredningsarbetet. Ja, nu hade inte LTU — lufttransportutredningen — så stor handlingsfrihet, då man var knuten till oförändrade ekonomiska ramar, så några nya djärva grepp blev det inte. Propositionen anvisar inte heller några slutliga lösningar på de olika frågorna. I stället följer nu nya kompletterande utredningar och fortsatta överläggningar med berörda parter på en rad viktiga områden. Detta gäller t.ex. en plan för sekundärnätet, riktlinjer för flygplatsers tillhörighet till systemet för resultatutjämning, formerna för kommunal medverkan i flygplatshållningen samt frågan om Brommas framtida användning. Nu har ju Linjeflygs utflyttning till Arlanda och de oväntade problemen därmed fångat hela intresset, vilket egentligen är synd, tycker jag, då det är de stora omfattande flygfrågorna som borde stå i centrum för debatten i dag. Riksdagen har ju tidigare fattat sitt beslut om inrikesflygets lokalisering i Stockholmsområdet. I proposition nr 98 föreslås nu att luftfarten anpassas till 1979 års trafikpolitiska riktlinjer och att inom ramen för en samordnad trafikpolitik en samhällsekonomisk grundsyn skall vara vägledande för det fortsatta luftfartspolitiska handlandet. Det fastslås också i propositionen att flyget är en viktig del av transportsektorn med stor och växande betydelse för samhällsutvecklingen i stort, bl.a. genom sin transporteffektivitet främst över längre avstånd. Det skandinaviska flygbolaget SAS har betytt mycket för flygets utveckling i vårt land och i hög grad bidragit till att göra svenskarna till ett resande folk. Vi har blivit mera internationella i vårt umgänge. Den i varje fall tidigare snabbt expanderande chartertrafiken pekar ju på detta. De stora investeringarna i storflygplatser som planerades för den då stadigt växande trafiken bidrog naturligtvis till denna utveckling. Den nya prispolitiken med en differentierad prissättning, det s.k. lågprisflyget, har utvecklats till något som kan betecknas som början till ett folkflyg. Självfallet har de chockartade oljeprishöjningarna dämpat ökningstakten. Jag tror inte att flygets i stort sett gynnsamma utveckling varit möjlig utan de statliga och kommunala satsningar som här gjorts. I sin reservation nr 1 hävdar moderaterna motsatsen. I sin partimotion påstår de t.o.m. att statliga eller kommunala bidrag leder till lägre effektivitet, försämrad internationell konkurrenskraft samt högre kostnader för konsumenter och skattebetalare. Det är till att ta i. Det är klart att man kan tycka som moderaterna, att de lönsamma inrikeslinjerna skulle överföras till helsvenska bolag, men jag är rädd för att det då nog är slut med det skandinaviska samarbetet på flygområdet. LTU ansåg att avgifterna inom luftfarten så långt möjligt borde anpassas till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Alla trafikgrenar skulle av statsmakterna behandlas på ett likartat sätt. Regeringen delar denna uppfattning, men kommunikationsministern är inte beredd att ta upp frågan om en avlastning av flygets kostnadsansvar av de skäl som låg till grund för avlastningen av SJ:s kostnadsansvar i 1979 års trafikpolitiska beslut. Dock föreslår statsrådet en nedskrivning av luftfartsverkets statskapital med 89 milj.kr. Utskottet finner denna åtgärd välmotiverad och tillstyrker densamma. Detta vill dock inte moderaterna vara med om utan yrkar avslag. De framhåller bl.a. behovet av rationaliseringsåtgärder inom luftfartsverket för att klara förräntningskravet. Jag vill påstå att luftfartsverket verkligen ansträngt sig för att öka kapacitetsutnyttjandet. De stimulansåtgärder som vidtagits har lett till en utökad utrikes charterverksamhet. Man bedriver också — för att ta ett annat exempel — en framgångsrik flygtrafikledarutbildning för personal från andra länder som givit inte föraktliga inkomster till verket. Det rationaliseringsarbete som pågår skall för resten intensifieras och leda till minskade kostnader och en högre effektivitet. Det som moderaterna föreslår är alltså på gång. Hur det interregionala flyglinjenätet skall se ut i Sverige har under åren varit föremål för stort intresse och bl.a. föranlett många motioner i riksdagen. Målsättningen för utredningsarbetet i denna del har varit att få ett linjenät som skulle utgöra grunderna för det interregionala flygplatssystemet. Vidare skall ett framtida lönsamt sekundärnät eftersträvas. Varken inom utredningen eller i propositionen har man vågat sig på några större förändringar. De önskemål som tid efter annan framförts om fler tvärförbindelser t.ex. har ej kunnat tillgodoses. Varken passagerarunderlaget eller de rådande ekonomiska förhållandena har väl heller talat för detta. Därför innehåller inte det förslag som presenteras några större nyheter, och det har inte föranlett någon erinran från utskottets sida. Utredningen uppställde tre kriterier som vägledning för vilka flyglinjer som skulle ingå i det interregionala flyglinjenätet, dvs. primärnätet. Föredragande statsrådet anser att det i första hand är flygföretagen som skall ta ansvaret för vilka linjer de skall trafikera. Om andra skäl än rent företagsekonomiska föreligger för att etablera eller upprätthålla en flyglinje, t.ex. samhällsekonomiska, bör det prövas av regeringen i särskild ordning. Luftfartsverket får i uppdrag att utarbeta de principer och kalkylmetoder som bör vara vägledande för det fortsatta agerandet när det gäller förändringar i flyglinjenätet, anser statsrådet. För att få ett lönsamt sekundärnät — dvs. trafik med mindre flygplan, bl.a. matartrafik — har LTU lagt ned ett omfattande arbete och också anvisat vägar för att uppnå detta. Även här får luftfartsverket i uppgift att utarbeta en skiss till ett framtida lönsamt sekundärnät. Med anledning av motioner från folkpartiet och socialdemokraterna vill utskottet att riksdagen ger regeringen till känna nödvändigheten av en samlad strukturlösning för sekundärtrafiken samt av flexiblare prissättning och taxor, så att dessa anpassas till de ekonomiska realiteter som gäller för denna trafik. Jag skall, som jag inledningsvis sade, inte beröra LIN:s utflyttning till Arlanda. Får jag ändå i likhet med planeringschefen på LIN framhålla att den innebär svenskt inrikesflygs stora chans för framtiden. För första gången kan allt flyg i Storstockholm samlas kring en punkt, i moderna ändamålsenliga lokaler samt med en samlad och effektiv lösning för de kollektiva marktransporterna. Det ger också möjligheter till ett svenskt charterflyg, då man inte längre blir bunden till de snäva utnyttjandetider som Bromma i dag har. Ekonomiska samordningsmöjligheter och samarbete är andra fördelar. Bertil Zachrisson, trafikutskottets ordförande, kommer närmare att utveckla våra synpunkter på detta i sitt anförande. Jag vill i detta sammanhang uttala min tillfredsställelse över att den motion som väckts av bl.a. mig och som handlar om bättre och utökad kollektivtrafik mellan Uppsala och Arlanda biträtts av socialdemokraterna i reservation nr 5. Den norrifrån kommande trafiken får inte glömmas bort när trafikproblemen på sträckan Stockholm-Arlanda skall lösas. De flygplatser som skall ingå i det interregionala flygplatssystemet bör enligt lufttransportutredningen bestämmas som en följd av det interregionala flyglinjenätets utformning. Staten har här ett ansvar för att ett effektivt interregionalt transportsystem kan komma till stånd. Luftfartsverket får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för flygplatsers tillhörighet till systemet för resultatutjämning. Kommunerna medverkar nu vid investeringar i statliga flygplatser i form av markupplåtelser och genom att stå för 37,5 76 av övriga investeringar. Kommunerna tillförsäkras därmed ett medinflytande och ett medansvar vid utbyggnaden av landets primära flygplatser. Luftfartsverket betalar ränta och amortering på de lämnade investeringsbidragen. Genom de stora investeringarna på Sturup, Landvetter och Arlanda har dock stat och kommun inte kunnat erhålla full förräntning, utan återbetalningsansvaret har fått utjämnas under en tioårsperiod. I propositionen vill man nu förändra kommunernas medverkan till att gälla flygplatsdriften. I fråga om investeringar som inte föranletts av luftfartens behov skall nuvarande anspråk på kommunal investeringsmedverkan bibehållas. Kommunens andel kan då få uppgå till 50 96 eller mera. Vi socialdemokrater går emot detta, då vi anser det vara fel att kommuner och landsting skall drabbas av en högre andel av investeringskostnaderna än tidigare. Vi anser att de regler som hittills gällt skall kvarstå. Vi har ju redan i dag ett aktuellt exempel på hur svårt det kan vara med landstingets medverkan när det gäller investeringar. En ökad övervältring av kostnader från staten till kommuner och landsting skulle säkert stöta på svårigheter. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 7. Får jag slutligen helt kort beröra moderaternas reservation nr 10 beträffande rampverksamheten. Moderaterna vill att luftfartsverkets företrädesrätt till ramptjänsten skall upphöra. Självfallet skall en rationell organisation eftersträvas, men ett i stort sett fritt tillträde till marknaden kan leda till att vissa företag får sämre tillgång till dessa tjänster. Luftfartsverket har ett ansvar för att alla flygföretag kan få ramptjänst på rimliga villkor. Detta betyder inte att luftfartsverket till varje pris skall ha monopol. Ramptjänsten kan mycket väl utövas av andra företag. Jag känner en viss besvikelse över att varken lufttransportutredningen eller regeringen levt upp till den stolta och förpliktande rubriken över utredningsbetänkandet Inrikesflyget under 1980-talet. Vissa riktlinjer och principer anges, men i Övrigt hänvisas till fortsatta överläggningar och utredningar. Vi får alltså vänta ännu ett tag på den slutliga utformningen av vårt inrikesflyg under återstoden av 1900-talet. Jag vill, herr talman, till slut framhålla flygets stora betydelse i en samlad trafikpolitik. Flyget måste få sin chans att utvecklas positivt och anpassas till 1979 års trafikpolitiska beslut. Staten har ett huvudansvar för att en effektiv interregional transportförsörjning med linjenät och flygplatssystem kommer till stånd. Ett effektivt och lönsamt sekundärnät måste också eftersträvas. Det har sin stora betydelse ur bl.a. regionalpolitisk synpunkt. Staten har även här ett ansvar för att detta organiseras på bästa sätt. Låt mig uttala den förhoppningen — för att inte säga förvissningen — att svenskt inrikesflyg får sin rättmätiga plats i vår trafikförsörjning. Jag tror att vi har goda möjligheter att se till att så blir fallet, när dagens uppslitande tvister lagt sig och när alla krafter kan samordnas i ansträngningarna för ett förverkligande av ett rationellt och ändamålsenligt svenskt folkflyg. Vårt land med sina långa avstånd behöver detta. Jag yrkar, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill, liksom Nils Hjorth, inledningsvis påminna om de övergripande trafikpolitiska beslut som de senaste åren fattats av riksdagen. Det började med de riktlinjer för trafikpolitiken som riksdagen antog år 1979 och som då avsåg landtransportsektorn. Dessa har varit vägledande även för senare förslag rörande sjöfartspolitiken liksom nu när proposition 1981/82:98 om vissa luftfartsfrågor behandlas. Inom hela transportområdet gäller således numera att en samhällsekonomisk grundsyn skall utgöra utgångspunkten för det fortsatta trafikpolitiska handlandet. Detta borde rimligtvis leda till ett mer effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet och till att resurserna inom trafiksektorn får ett effektivare utnyttjande. Det är nödvändigt att även luftfartssektorn inordnas i samma betraktelsesätt. Därmed skapas förutsättningarna att nå det för trafikpolitiken övergripande målet att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällskostnader. Vårt lands låga befolkningstäthet och skiftande näringsstruktur i olika delar av landet förutsätter ett väl fungerande flyglinjenät. De riktlinjer som anförs i propositionen är också välgrundade och välkomna. Flera frågor lämnas emellertid öppna för vidare utredning. Jag tänker bl.a. på sekundärnätets utformning, liksom på formerna för en framtida samverkan mellan SAS och Linjeflyg. Några av de viktiga frågor som behöver utvecklas bättre än vad som anges i propositionen har jag och Eric Rejdnell berört i vår motion 1981/82:2177. Vi anser att om de regionalpolitiska målen skall kunna uppfyllas, måste ytterligare åtgärder vidtas för att stärka utvecklingsmöjligheterna för flyglinjer med svagt passagerarunderlag. Vi syftar närmast på det s.k. sekundärnätet. Med tillkomsten av det nya turbopropflygplanet Saab Fairchild 340, som kan tas i bruk om ett par år, skapas förutsättningar för ett sammanhängande sekundärnät där lönsam flyglinjetrafik kan bedrivas. Det bör inte heller uteslutas att detta flygplan kan komplettera trafiken på vissa av de primära linjer som trafikeras av SAS och LIN:s tyngre flottor. Ett sammanhängande sekundärflyglinjenät är en förutsättning för att trafiken skall vara lönsam. Exempelvis bör linjen Gällivare-Luleå knytas till de större städerna i de fyra nordligaste länen, dvs. Umeå, Sundsvall och Östersund. Därmed ligger det nära till hands att knyta an till såväl Nordkalottenlinjen som Mittnordenlinjen. Som exempel på en sydlig sammanhängande linje kan nämnas att sträckan Stockholm-Västervik-Os karshamn bör förlängas till Kalmar, varifrån förbindelsen sedan är klar till Köpenhamn via Ronneby. I propositionen tas inte upp prissättningssystemet, som aktualiserades av lufttransportutredningen. Den nuvarande taxekonstruktionen för genomgående biljetter på sekundäroch primärlinjerna gagnar inte trafiken på sekundärnätet. Genom att fuilt pris tas ut på primärnätet och endast 70 90 av biljettpriset för den kortare sträckan uppnås visserligen för passageraren en viss degressivitet, och biljettpriset för hela sträckan blir lägre än vid s.k. snittprisberäkning. Nackdelen är emellertid att företag som trafikerar sekundärnätet får lägre lönsamhet. Här bör en ny biljettkonstruktion uppnås som stimulerar trafiken på sekundärnätet, något som även de större flygbolagen drar nytta av. Även luftfartsavgifterna bör ses över. Den nuvarande taxestrukturen innebär en oproportionerligt stor belastning på sekundärtrafiken. En rättvis omfördelning och ökad marknadsanpassning borde rimligtvis också leda till en bättre anpassning till regionalpolitiken. Utskottet har enhälligt tillstyrkt dessa förslag, som också har framförts från socialdemokratiskt håll. Det är alltså något som både Nils Hjorth och jag här har noterat. Nils Hjorth tar också upp socialdemokraternas reservation 7 om kommunernas engagemang driften av flygplatser. Men det är så, Nils Hjorth, att det inte ställs några krav på kommunala driftbidrag i propositionen. De kommunala flygplatserna drivs i dag mycket billigt och effektivt, bl.a. tack vare att man kan merutnyttja de kommunala resurserna. Om de statliga flygplatserna skall kunna drivas på ett likartat sätt måste staten också kunna samverka med berörda kommuner i driften av flygplatserna. Så sker redan i dag i Kalmar. På flera andra håll i landet pågår diskussioner om samverkan mellan luftfartsverket och de berörda kommunerna, t.ex. i Halmstad, om hur brandoch räddningstjänsten skall kunna bedrivas på enklaste och billigaste sätt. Detta om något måste innebära en besparing, dvs. att slippa dubbla utrustningar både för den kommunala brandoch räddningstjänsten och för flygfältet. Jag säger detta med särskild styrka, eftersom jag själv varit brandstyrelsens ordförande i ett antal år och vet ungefär hur detta ligger till. Jag skulle då vilja fråga Nils Hjorth och socialdemokraterna om det är fel att luftfartsverket betalar för att merutnyttja kommunala resurser, om det ställer sig billigare för verket än att skapa motsvarande egna resurser. Det är nämligen innebörden av regeringsförslaget, som jag har fattat det. Jag utgår från att den socialdemokratiska reservationen bygger på något av ett missförstånd av förslaget i propositionen. Genom att förbilliga den statliga flygplatsdriften skapas ju också möjligheter att ta in ytterligare underskottsflygplatser i det statliga resultatutjämningssystemet, och det är positivt, vilket även Nils Hjorth borde inse. Herr talman! Även i denna proposition återkommer frågan om Bromma flygplats framtid liksom utflyttningen av LIN:s jettrafik till Arlanda som en följetongsdel. Flera talare kommer att, som Nils Hjorth nämnde, ta upp denna fråga senare, men jag vill för egen del också beröra den i korthet. Riksdagen har tidigare fattat flera beslut i frågan, alla med inriktning på att den beramade trafiken med jetplan Fokker F 28 skall överföras till Arlanda flygplats senast under andra halvåret 1983. Vi är en stor minoritet, som har ansett att bl.a. bullerproblemen hade kunnat lösas på annat sätt. Nu ligger emellertid besluten fast, och en enig riksdag har nyligen antagit utformningen av den nya inrikesterminalen vid Arlanda. Arbetena är också påbörjade. En ändrad inriktning av de planer som nu föreligger skulle medföra ökade kostnader för samhället och fortsatt oklarhet hos trafikanterna och flygbolagen. Detta är oacceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att regeringen och Stockholms läns landsting ännu inte har träffat slutlig överenskommelse om landstingets andel i investeringarna på Arlanda. Jag vill understryka vad utskottet sagt i anslutning härtill och förutsätter att regeringen, dvs. kommunikationsministern, vidtar alla de åtgärder som är nödvändiga för att riksdagens beslut skall kunna fullföljas och arbetena på den nya inrikesterminalen fortsätta utan avbrott. De kostnader en försening kan medföra blir snart lika stora som eller större än landstingets andel i kostnaderna för terminalbyggnader. Alla skäl talar för att detta onödiga slöseri med samhällsmedel måste undvikas, och utvägar finns förvisso. I det här sammanhanget är det angeläget att påminna om en annan av förutsättningarna för koncentrationen av inrikesflyget till Arlanda, nämligen att marktransporterna mellan centrala Stockholm och flygplatsen får en tillfredsställande lösning. Utskottet har på nytt enhälligt påmint regeringen om detta. Numera står det klart för de flesta att Bromma flygplats skall vara kvar eller ingå i det interregionala flygplatsnätet, som lufttransportutredningen har uttryckt det. Propositionen talar i denna riktning, men vi motionärer i den av mig tidigare nämnda motionen anser inte att uttalandet är tillräckligt kategoriskt. Utskottet har med större skärpa framfört detta.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

Herr talman! Rolf Sellgren och jag har inte så skilda uppfattningar i de frågor som vi båda har berört här. Jag vill ändå återkomma till vår reservation nr 7 om kommunernas medverkan vid investeringar i flygplatserna. Lufttransportutredningen berörde inte frågan om kommunala bidrag till driften av luftfartsverkets flygplatser. Utredningen sade endast att det ekonomiska engagemanget för enskilda kommuner totalt sett inte borde vara större än vad det är med nuvarande system. För att man skulle kunna öka det kommunala engagemanget och inflytandet föreslogs att särskilda flygråd för varje flygplats skulle inrättas. Det utesluter naturligtvis inte samverkan för att få ned kostnaderna, och jag kan också mycket väl tänka mig att man köper tjänster av kommunerna, t.ex. när det gäller brandväsendet och annat. Sådant kan man säkert komma överens om. Vi har emellertid uppfattat propositionen så att man där föreskriver att kommunerna till varje pris skall medverka i drifthållningen av flygplatserna. Har vi fel på den punkten, är det bra. Vi är rädda för att de föreslagna finansieringsåtgärderna kan medföra att kommuner och landsting drabbas av alltför höga driftkostnader, och det tycker vi är fel.

Herr talman! Jag vill på nytt poängtera det som jag lade vikt vid i mitt huvudanförande när det gällde det kommunala engagemanget. Jag tolkar det så att det inte är fråga om ökade totala kostnader för kommunerna för driften av flygplatserna, utan att det är fråga om att söka sig fram till en så rationell och för samhället totalt sett bra lösning som möjligt. Som exempel tar jag då brandoch säkerhetstjänsten. En flygplats kan ligga ganska nära en kommuns centrum och kanske t.o.m. mycket nära kommunens brandstations förläggning. Ett samutnyttjande av kommunens olika faciliteter och resurser när det gäller räddningsoch brandtjänsten skulle naturligtvis på driftsidan innebära ökade kostnader för kommunen, ökade övningsinsatser m.m. Luftfartsverket skulle spara in vissa delar av eller kanske hela sin brandtjänst. Motsvarande belopp får luftfartsverket i så fall betala till kommunen genom att köpa kommunens tjänster. Det är fråga om ett samutnyttjande som leder till lägsta möjliga samhällskostnader. Detta tycker jag är något att prioritera och förorda, Nils Hjorth.
Herr talman! Jag har inte alls något emot ett samutnyttjande mellan luftfartsverket och kommunerna av sådana saker som Rolf Sellgren talade om här. Men Rolf Sellgren nämner inte ett ord om de investeringar som det talas om i propositionen och som kan leda till en 50-procentig kommunal medverkan, eller mera, när det gäller just utvecklande av flygplatserna. Detta är också något som Rolf Sellgren måste titta på.
Herr talman! Vi har ju ganska näraliggande exempel på hur svårt det kan vara för luftfartsverket att komma fram till en slutlig överenskommelse med ett landsting eller en huvudman för en flygplats. Det kan tjäna som exempel på att det sannolikt är mycket svårt att få kommunerna att betala mer än nu fastställda 37,5 90 av kostnaderna för investeringar av den art som det här är fråga om. Eftersom Nils Hjorth håller med mig om att man kan nå rationaliserings vinster, tror jag att vi, om den här dialogen kunde fortsätta, skulle bli ganska eniga och att reservation nr 7 är rätt onödig.

Herr talman! Flygets möjligheter och fördelar är minst lika stora i dag som under de första efterkrigsdecennierna. Flyget är snabbt och bekvämt och flexibelt. För ett land som Sverige med stora geografiska avstånd och gles befolkning utanför de stora befolkningscentra är ett väl fungerande inrikesflyg en nödvändighet. Den bästa luftfartspolitiken är den som låter luftfarten utvecklas enligt marknadsekonomiska principer. Regleringar, konkurrensbegränsningar och subventioner blir förödande för konsumenternas berättigade transportintressen. Vi i moderata samlingspartiet fordrar av luftfarten att den skall vara ett smidigt och rationellt transportmedel, som skall bära sina egna kostnader och bedrivas under krav på lönsamhet, så att utvecklingen inom teknik och samhälle kan tas till vara i konsumenternas intresse. Konsumenterna består inte längre bara av des.k. portföljbärarna utan av en stigande ström från alla befolkningsgrupper. Vi har fått ett veritabelt folkflyg i inrikesflyget, och det är med yttersta ovilja vi nu ser denna utveckling hotas av beslutet om jetflygets utflyttning till Arlanda. Innan jag går in på denna ödesfråga för det svenska inrikesflyget skall jag beröra den roll SAS spelar här och allmänt. Vi är i moderata samlingspartiet klart positiva till SAS. Detta de skandinaviska ländernas gemensamma företag för att tillgodose våra länders betydande intresse av ett väl fungerande internationellt flygnät är omistligt. SAS har också hävdat sig väl i den internationella konkurrensen och har genom sin verksamhet skapat betydande positiva effekter även på andra områden än det rent transportmässiga. Jag tänker då bl.a. på SAS stora PR-värde för turism och exportnäringar inom de skandinaviska länderna. När det gäller SAS verksamhet inom svensk inrikes luftfart är det emellertid fråga om denna kan bedömas odelat positiv i ett längre ekonomiskt perspektiv. Av olika skäl— bl.a. hög egen standard, tekniskt och kommersiellt, inom SAS, kombinerat med ett tidigare i sig långsamt utvecklande Linjeflyg — har prisnivån inom svenskt inrikesflyg blivit för hög, varigenom SAS svenska linjer ger överskott i en storleksordning som svarar mot förlusterna på danskt inrikesflyg, vars prisnivå är lägre. Att SAS skall bärga tillfredsställande överskott på sin verksamhet välsignar vi gärna, men det kan knappast vara befordrande för andan i det gemensamma företaget om ett land, dvs. Danmark, skall hämta in det mesta av fördelarna och de båda övriga få nöja sig med det som faller från bordet. Danmark är det mest gynnade landet av konsortieländerna. Jag har just nämnt dess subventionerade inrikestrafik och pekar nu också på den enorma favören av att ha Kastrup som Skandinaviens stora internationella flygplats med alla de fördelar detta innebär i form av sysselsättning, inkomster och rikt reseutbud. Både Sverige och Norge får finna sig i att vara blindtarmar till ett Kastrup, som dessutom ofta lamslås av strejkaktioner. Situationen blir inte mycket bättre av att Kastrup är en av världens mest passagerarovänliga flygplatser med långa och tröttande gångavstånd. Min kollega Per Stenmarck kommeri ett senare anförande i denna debatt att plädera för ökad SAS-trafik på svenska flygplatser. Sammanfattningsvis vill vi moderater verka för mer konkurrens i luftfarten och därmed för ett väl förgrenat inrikes flygnät. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 1 i betänkandet. I reservation nr 2 motsätter vi oss nedsättningen av luftfartsverkets statskapital. Luftfartsverket är ett affärsdrivande verk och skall täcka sina kostnader med inkomster. Eftersom luftfartsverket inte lever i verklig konkurrens blir affärsverkskonstruktionen en chimär, som inte hindrar att verket blir stort, dyrt och ineffektivt. Svenska luftfartsavgifter placerar sig i toppen på denna diskutabla världsliga av höga pålagor. Enda vägen ur detta skruvstäd av kostnader är rationalisering. Luftfartsverket måste tvingas till denna självsanering av sin ekonomiska situation, och vi säger nej till statliga stödåtgärder. Luftfartsverket, som metodiskt verkar för utflyttningen till Arlanda, kanske skall försöka tänka efter vad som händer med dess egen ekonomi då Linjeflygs passagerarunderlag brakar ihop. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 2. Luftfartsverket har företrädesrätt till ramptjänst, och lufttransportutredningen föreslog i sitt betänkande att denna rätt skulle upphävas. Vi moderater tror att en effektiv uppläggning av organisationen på flygplatserna kan uppnås först om alternativ kan bedömas efter kommersiella grunder. Det finns avskräckande exempel på hur ramptjänsten fördyrats sedan luftfartsverket övertagit den. Propositionens uttalande att företrädesrätten inte får utgöra ett hinder för en rationell organisation finner vi alltför vagt och intetsägande. Vi anser att luftfartsverkets företrädesrätt till ramptjänster skall upphävas och yrkar sålunda bifall till reservation nr 10. Herr talman! Jag övergår nu till frågan om jetflygets flyttning till Arlanda. Beslutet härom är ovanligt genant för Sveriges riksdag — genant därför att det är ologiskt och löjeväckande. Bromma skall vara kvar som inrikesflygplats för plan som uppfyller de nya stränga bullerkraven på Bromma, men bara för plan som drivs av öppna propellrar. Jetflyg däremot, även om det är ännu tystare än dessa propellerplan, får inte användas för inrikestrafik på Bromma. Den tekniska skillnaden mellan jetoch turbopropplan är att jetmotorns fläkt, dvs. propeller, är omgiven av en kåpa, under det att turbopropmotorns propeller är öppen. Men motorns konstruktion är naturligtvis likgiltig; det enda väsentliga är att regeringens stränga bullervillkor för Bromma uppfylls. Koncessionsnämnden krävde inget jetförbud — det var socialdemokraternas eget amatörmässiga påfund som riksdagen godtog. Det vittnade vältaligt om argumentnöden, när man ville driva bort trafiken från Bromma; det var alltså inte av bullerskäl man gjorde det. Beslutet är emellertid inte bara på tekniska grunder löjligt, det är också i nuvarande statsfinansiella läge ansvarslöst, och det är för den framtida utvecklingen av det svenska inrikesflyget till ett veritabelt, alla omfattande folkflyg, katastrofalt. Med en lätt förändring av Winston Churchills bevingade ord skulle jag med tanke på de fåtaliga avhopparna från Brommapropositionen i december 1980, som lades fram av trepartiregeringen, kunna utbrista: Aldrig har så många haft så få att lasta för så mycket! Stockholmsregionen behöver bl.a. av kapacitetsskäl två trafikflygplatser. Det hart.o.m. riksdagen uttalat. Bevaras inte Bromma innebär det att en ny flygplats måste byggas i regionen inom överskådlig framtid. Det betyder sannolikt Tullinge-Getaren, dvs. en flygplats som ligger 30 km från Stockholm och 70 km från Arlanda. Det betyder att miljardkostnader läggs ned på flygplatsbygge och förbindelsevägar, och detta t.o.m. i av miljöskäl besvärliga områden. Om det är miljökrafter och inte bebyggelseintressen som drivit fram utflyttningsbeslutet, måste dessa känna ängslan av sin inkonsekvens, och därtill kan läggas som extra samvetspina att Brommabullret bara flyttas till andra platser, som har mindre högröstade företrädare. Man skall väl kunna begära av riksdagsmän inte bara lokalpatriotism utan i slutavgörandet en nationell helhetssyn. Herr talman! Jag skall i dag inte upprepa alla de argument för Brommas bevarande som huvudstation för det svenska inrikesflyget som jag gett kammaren under olika debatter tidigare. De står sig alla. Jag skall i stället söka belysa de nya faktiska omständigheter som ger ytterligare stöd för oss moderater när vi kräver ett upphävande av detta famösa utflyttningsbeslut. Vissa absoluta villkor fästes vid beslutet. Ett var att kollektivförbindelserna mellan Stockholm och Arlanda skulle förbättras. Därav blir ju intet. Socialdemokraterna vill ha nya spårförbindelser, men kostnaderna för dessa ligger i storleksklassen upp mot två miljarder och är därför otänkbara. Flygbusstrafiken skall i stället förbättras, men även om Hagaterminalen slopas, vilket vore ytterligare en dumhet, och ny motorväg byggs över Frösunda, blir härav bara marginella förbättringar av kollektivförbindelserna och en helt försumbar minskning av den genomsnittliga halvtimmeslånga skillnaden i markrestid mellan Arlanda och Bromma. Blott en minoritet, ca 35 70, använder flygbussen från Vasagatan. Redan av detta skäl, att en absolut förutsättning för flyttningen ej kan infrias, bör riksdagen ompröva sitt beslut. En annan förutsättning håller på att falla bort. Stockholms landsting har ännu icke tecknat avtal om kostnadsfördelningen, och jag kan inte se hur regeringen mot riksdagens klara beslut kan verkställa flyttningen utan ett sådant giltigt undertecknat avtal. När landstinget dessutom blir varse att nya stora ytterligare kostnader för teknisk upprustning av Arlanda kommer att krävas, blir dess motstånd säkert än större. Det har tillkommit omständigheter efter riksdagens beslut som inte var förutsebara. Framför allt är Linjeflygs beslut att flytta ut all sin trafik — inte bara jetflyget — till Arlanda ett dråpslag mot hoppet om Brommas bevarande för ett framtida livaktigt korthållsflyg. Genom denna drastiska kompromissovilja skapar Linjeflyg stora risker, både för sin egen företagsmässiga framtid och framför allt för luftfartens framtida utveckling här i landet. Man kan förstå Linjeflygs besvärliga situation då man på grund av riksdagsbeslutet tvingas lämna sin huvudhamn med den totalomställning detta innebär. Men beslutet om total utflyttning kommer sannolikt att visa sig förödande för framtiden hos det svenska inrikesflyget. Linjeflyg uppskattar passagerarbortfallet till 5 96 och begär därmed statlig ersättning med 90 miljoner för kommande treårsperiod. Men tänk om bortfallet blir större! Tänk om SAS-ingenjören Ernst Ahlström, som är erkänd expert på dessa ting och som räknat fram ett bortfall på 30 96, får rätt! Då blir 90 miljoner — i och för sig en aktningsvärd summa när det gäller att kasta den i sjön — i stället 540 miljoner! En halv miljard till ingenting, och detta när staten med lupp granskar alla sina utgifter. Ernst Ahlströms beräkningar är inte abstrakta skrivbordsprodukter utan baserade på verklighetsfall. Också Bo Lundberg har påvisat att ett 30-procentigt trafikbortfall stöds av den entydiga utländska erfarenheten att trafikbortfallet blir ungefär en procentenhet för varje kilometer förlängt flygplatsavstånd; Arlanda ligger ca 33 kilometer längre bort än Bromma. Hur vågar LIN negligera denna kompakta utländska erfarenhet, som dessutom bekräftas av Bulltofta/ Sturuputflyttningen på sin tid? Till nyssnämnda 540 miljoner för LIN:s inkomstbortfall på grund av ett 30-procentigt trafikbortfall skall läggas ca 30 miljoner för utflyttningskostnad och ca 50 miljoner för dyrare drift och längre taxningsavstånd på Arlanda, således tillhopa 620 miljoners resultatförsämring. En terminalbyggnadskostnad på minst 300 miljoner och en mängd andra investeringar som måste göras —- jag antydde dem nyss; de är av luftfartsverket till regeringen i skrivelse den 18 maj uppskattade till ca 250 miljoner — ger en total investeringskostnad på 550 miljoner. Totalsumman av resultatförsämring och investeringar på Arlanda blir alltså 1170 000 000. Och för denna fabulösa summa får man inte en förbättring utan en dramatisk försämring av inrikesflyget, och då tänker jag mer på dess konsumenter, flygpassagerare, än på flygbolagen. De kanske så småningom kan överleva ekonomiskt, men för passagerarna blir skadan permanent. Och härvid bortser jag då från så relativt obetydliga nackdelar som att den nya terminalen avses få en sådan belägenhet att passagerare som skall över till internationell trafik måste vandra upp emot en kilometer, delvis utomhus, och då utsättas för det bistra svenska klimatet. Herr talman! Allt det här anförda utgör tillsammans oemotsägliga skäl för att upphäva det olycksaliga Brommabeslutet, så mycket mer som den tekniska utvecklingen, precis som väntat, hunnit ifatt miljökraven. Trafikutskottet besökte under beredningen av luftfartspropositionen Saab-Scania i Linköping i början av maj månad. Vi kunde där bevittna dels hur tillverkningen av det miljövänliga turbo-propplanet Saab Fairchild 340 pågick, dels hur den fyrmotoriga engelska jetmaskinen BAe 146 betedde sig under start och landning. Vi fick också provsitta den som passagerare. Båda dessa plan klarar med bred marginal de nya hårda bullerbestämmelserna för Bromma. Båda berör sysselsättningen vid Saab-Scania, båda finns tillgängliga för leverans inom den närmaste framtiden. För Saabs stora satsning på civil flygplansproduktion — passagerarplanet Saab Fairchild 340 — är svenska beställningar av stor betydelse. Bromma som bevarad flygplats betyder i detta läge både bevarandet och skapandet av arbetstillfällen i Sverige. När det gäller bevarandet gör jag här det i sammanhanget oundgängliga påpekandet: Varför tänker ingen på alla de anställda vid Bromma flygplats, som nu går en oviss framtid till mötes? Varför struntar man helt i deras berättigade intresse av att ha kvar sin arbetsplats och sina nuvarande bostäder? För många innebär utflyttningen till Arlanda stora personliga svårigheter. Kallsinnigheten mot dem är ett uttryck för hänsynslöshet hos de krafter som verkat för utflyttningen från Bromma flygplats. Vad vi kunde konstatera vid uppvisningen av BAe 146 var att här finns ett plan tillgängligt som skulle tillfredsställa även dem som är mest känsliga för bullret på Bromma. Om Linjeflyg bytte till detta plan, skulle utvecklingen av inrikesflyget fortsätta obehindrat, för att inte säga i ökad takt. Vi skulle få ett plan som, till skillnad från den för passagerarna horribelt obekväma Fokker F 28, är rymligt, snabbt och bekvämt. Låt vara att ett byte av flygplansflotta är en besvärlig och kostsam affär. Det är dock ojämförligt bättre att satsa i nya moderna maskiner än i anläggandet av avlägset belägna flygplatser, som fördyrar och försenar resan för passagerarna. Herr talman! Under åberopande av tidigare i dag lämnat medgivande ber jag nu att få visa kammaren en bild av det brittiska fyrmotoriga jetplan som trafikutskottet självt såg i Linköping den 4 maj. Jag gör det därför att en bild säger mer än tusen ord. För två år sedan, när jag siade om tillkomsten av detta plan, fnös man och ryckte på axlarna och sade att det var en skrivbordsprodukt. Men detta plan klarar med god marginal de nya stränga bullerbestämmelserna på Bromma. Jag visar på nästa bild hur planet ser ut invändigt. Ungefär halva insidan syns. Ni kan se utskottets ordförande och två ledamöter, Essen Lindahl och Erik Börjesson, behagfullt sittande i det rymliga planet. Utskottets ordförande, herr Zachrisson, ler generat, synes det mig, och jag kan förstå varför. Nu frågar väl någon: Varför gör han inte också en bullerdemonstration här i salen med audiovisuellt hjälpmedel? Nej, det kan jag inte göra. Det var inte möjligt att med vanlig apparatur registrera det låga buller planet avgav. Herr talman! Jag ber att få tacka för tillmötesgåendet. Det måste vara riksdagens uppgift att se till att inrikesflyget får goda förutsättningar att existera, och flygbolagen får naturligtvis själva bestämma arten av sina flygplansflottor. Icke desto mindre måste Linjeflyg självt påtaga sig en del av skulden för det för företaget olycksaliga Brommabeslutet. Man har varit vacklande och osmidig. Sedan Linjeflyg fått klartecken för statliga ersättningar på grund av flyttningen är risken stor att detta företag utvecklar sig till ett transportföretag med verksamhet som liknar SJ:s. Risken är stor att vi får en luftens motsvarighet till SJ:s ersättningsberättigade olönsamma linjenät. Årskostnaden härför är nära miljarden. I dessa dagar finns det hopp om att Linjeflygs utflyttning till Arlanda blir ytterligare försenad. Linjeflyg bör i så fall pröva de tekniska och kommersiella möjligheterna att, med iakttagande av bullerbestämmelserna för Bromma, hålla kvar en del av sin trafik där. Docent Bo Lundberg har föreslagit en uppdelning, så att mellan en tredjedel och hälften av Fokkerflottan flyttades till Arlanda — och då behövs ingen ny terminal där under mycket lång tid — och resten av Fokkrarna, bullerdämpade enligt tidigare beslut, skulle bli kvar på Bromma. Det skulle ge stora kostnadsbesparingar, reducera bullret på Bromma radikalt och skulle framför allt ge erfarenhet för framtida bedömning av bl.a. trafikbortfallet. Vi i moderata samlingspartiet säger ja till en sådan kompromiss, som ger oss rådrum inför ett framtida definitivt beslut. Linjeflyg föreslog f. ö. självt för några år sedan en sådan tillsvidare-uppdelning av sin trafik. Rådrum och andrum är så mycket mera nödvändigt som riksdagen ännu icke känner till alla ekonomiska konsekvenser av utflyttningen, och jag tänker då inte bara på de miljarder som svenska flygresenärer i framtiden kommer att brandskattas på i form av högre resekostnader och förlorad arbetstid. Om Arlanda skall kunna fungera som huvudflygplats för Linjeflyg fordras - som jag redan antytt — tekniska tilläggsinvesteringar utöver tidigare anmälda ca 300 miljoner. Luftfartsverket anger dem i en arbetspromemoria till förutnämnda ca 250 miljoner i dagens penningvärde! Västerås, hisnande tanke, har enligt en motion föreslagits att bli alternativ flygplats till Arlanda — här måste då många nya miljoner investeras. Luftfartsverket, som var så angeläget om att genomföra utflyttningen, bryr sig uppenbarligen inte om konsekvenserna för sin egen ekonomi av ett stagnerande inrikesflyg, ett förhållande som i och för sig är oroande hos ett så stort statligt verk. Bromma, som är en vinstgivande flygplats i dag och säker inkomstkälla för luftfartsverket, förvandlas till förlust och kostnad. Om inte våra moderata reservationer vinner kammarens bifall har ett, efter dessa varningens ord, medvetet kopiöst slöseri med allmänna medel startats, som riksdagen och svenska folket i framtiden får beklaga. Med den tekniska utvecklingen för tystare plan, nu säkrad i form av både SF 340 och det just visade BAe 146, är tillfället inne att slutligt sakligt ompröva det omotiverade jetförbudet på Bromma.

Allt detta sammantaget motiverar och berättigar moderata samlingspartiets krav på ett upphävande av jetförbudet på Bromma. Herr talman! Jag åberopar alla dessa omständigheter och yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6, 10 och 11 som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Jag skall inte gå in på jetflygets utflyttning till Arlanda — Rolf Clarkson har utvecklat denna fråga med sedvanlig vältalighet som är känd för kammaren sedan tidigare. Jag kan ändå inte neka mig nöjet att citera litet grand ur en motion från januari 1977. Där står följande: ”När man diskuterar Arlandatrafiken får man inte utesluta svävtåg av Aerotraintyp — i likhet med dem som används i Frankrike. De erfarenheter därifrån som i dag finns bör ligga till grund för ett ingående övervägande om inte sträckan Stockholm-Arlanda är väl lämpad för detta system. Det finns redan nu en svävtågsstudie utarbetad för denna sträcka. Tåget kan köras i tunnel och på pelare med en säkerhet som överträffar vanlig spårbunden trafik. Det kan anpassas till det redan befintliga vägsystemet utan att ny mark i nämnvärd utsträckning tages i anspråk. Restiden förkortas till 15 minuter, om man utnyttjar tåg med relativt låga hastigheter.” Denna motion väcktes av moderaterna den 25 januari 1977 och är underskriven av bl.a. Rolf Clarkson. Jag skall helt kort beröra reservationerna 1, 2 och 10 som Rolf Clarkson tog upp i inledningen av sitt anförande. Jag vill erinra om att utskottet framhållit att frågan om resultatutjämningen mellan inoch utrikestrafiken i skandinaviskt flyg skall ytterligare utredas och övervägas. Jag kan hålla med Rolf Clarkson om att det vore önskvärt att få en ändring till stånd. Samlokaliseringen av inoch utrikesflyget på Arlanda bör enligt min mening underlätta en ökad samordning och integrering av flygtrafiken. Sedan tog Rolf Clarkson upp frågan om luftfartsverkets kostnadsansvar. Han vill inte gå med på en nedsättning av statskapitalet och förräntningskravet. Men här gäller det i huvudsak äldre tillgångar och tillgångar som inte längre används produktivt. Det kan vara rättvist att det nedskrivs, inte minst med tanke på att SJ vid skilda tillfällen har fått sina kapitaltillgångar nedskrivna. Rolf Clarkson berörde också ramptjänsten. Det bör enligt propositionen ankomma på luftfartsverket och flygbolagen att komma överens om den ordning som är mest rationell för ramptjänsten på varje enskild flygplats. Härvid bör man utgå från att mer än en organisation inte bör finnas på varje enskild flygplats, möjligen med undantag för Arlanda. En av anledningarna till att luftfartsverket har engagerat sig i stationstjänsten är neutralitetskravet, vilket innebär att flygbolag som trafikerar en flygplats inte skall vara hänvisat till ett annat flygbolag för att få tjänsten utförd, utan skall kunna utnyttja luftfartsverket som en neutral part.

Herr talman! Vad Nils Hjorth i inledningen av sin replik sade om svävare betraktade jag som ett skämtsamt inpass. Jag kan inte neka till att vi från moderat håll den gången var öppna och lyhörda för de tekniska möjligheter till en förbättrad kommunikation i Stockholmsregionen, även när det gällde Arlanda flygplats, som i framtiden skulle kunna yppa sig. Men vi krävde inte, Nils Hjorth, att trafik med svävare skulle etableras, utan vi begärde bara en utredning. Jag tycker inte att man skall vara trångsynt, instängd och ursvensk i allting. Man måste försöka sträva framåt, se litet mer än den egna torvan. Jag skall förbigå den förskräckelse som jag kände när Nils Hjorth i sitt huvudanförande talade om att flyttningen till Arlanda skulle utgöra en chans för inrikesflyget — jag skall ta upp den debatten med trafikutskottets ordförande i ett senare sammanhang. Efter vad jag tidigare har sagt bör Nils Hjorth förstå att den tanken för mig är oroväckande. Och så till ramptjänsten och luftfartsverkets roll i den. Jag har, som Nils Hjorth vet, varit ledamot av luftfartsverkets styrelse. Nils Hjorth är det fortfarande. Jag har den största respekt för de ledande tjänstemännen i direktionen. Men det hindrar inte att jag tycker att luftfartsverket är typexemplet på en växande byråkrati, ett offer för ett slags elefantiasis. Det kan vara följden av den tidigare enorma expansionen av flyget. Det är lätt att vara efterklok, men jag måste säga att luftfartsverket håller på att expandera ihjäl sig. Var och en får emellertid ta ansvar för sina handlingar, och det får luftfartsverket också göra om det skall vara affärsdrivande. Därför håller jag fast vid det moderata kravet att det får ankomma på luftfartsverket att genom rationaliseringar anpassa sina kostnader till den verklighet som verket lever i och till den ännu bistrare verklighet som verket kommer att leva i. Ramptjänsten är ett klart uttryck för att luftfartsverket skall få vara med bara om det kan konkurrera effektivt. Det är ett slags sjuka i nästan all statlig verksamhet — man överorganiserar sig och byråkratiserar sig. Vi kräver därför från moderat håll: Släpp ramptjänsten fri! Ingen monopolsituation!
Herr talman! Jag konstaterar bara att Rolf Clarkson uttalade att man 1977 var öppen för tekniska lösningar och då inte såg så trångsynt på frågorna. När det gäller luftfartsverkets kostnader säger Rolf Clarkson att dessa expanderar och att, som han uttryckte det i sitt förra anförande, verket inte genomför någon självsanering. Jag vill påstå att man bedriver ett betydande arbete för att hålla nere kostnaderna. Man prövar restriktivt alla vakanstillsättningar, och man försöker hålla nere förbrukningen av både varor och tjänster. Prisstoppet som försenar taxehöjningar och den ogynnsamma utvecklingen inom utrikeslinjefarten, med dess höga avskrivningar, är negativa faktorer i det här sammanhanget. Också den stora flygplatsen drar kostnader. Flygverksamheten kräver dessutom, trots att den inte ökar i den takt som man hade förutsett, lika mycket personal på resp. håll. Jag vill slutligen nämna att man inom verket har ett stort projektarbete på gång, som betecknande nog har döpts till Effekten. Givetvis är målsättningen att få en effektivare organisation till stånd.

Herr talman! Som svar på det som Nils Hjorth sist sade vill jag anföra följande. Både SJ och luftfartsverket är skyldiga att bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Men om man misslyckas med det och kanske förlitar sig på att kunna vända sig till samhället, dvs. riksdagen, för att få ersättning för sina förluster, har man sluppit både piskan och moroten, som är nödvändiga förutsättningar för affärsdrivande verksamhet. Det blir ett ständigt subventionerande överallt i samhället. Vi undanröjer alltmer grunderna för ett på marknadsekonomi baserat transportväsende. Till slut skallalla ha understöd. Det blir Svenska Varv av allting. Jag varnar verkligen Nils Hjorth för en utveckling av det slaget. Jag tvivlar inte på luftfartsverkets ärliga strävan att komma till rätta med sina problem. Jag hoppas att den dialog som vi två fört om den saken kommer att om möjligt hjälpa verket att skärpa sina ansträngningar och sin vaksamhet. Jag förmodar att detta är min sista replik till Nils Hjorth, och jag vill begagna en del av min taletid till ett angeläget uttalande. Riksdagsman Nils Hjorth lämnar på egen begäran riksdagen vid utgången av innevarande riksmöte och deltar i dag i sin sista debatt åtminstone när det gäller flygfrågan. Nils Hjorth har varit en outtröttlig kämpe för det socialdemokratiska partiet och har genom sin klokhet, sitt kunnande och sitt goda omdöme gjort —-inte bara genom partiet utan via riksdagen och på andra vägar — stora insatser för det svenska samhället. Nils Hjorth är en ovanligt äkta och helgjuten personlighet. Jag är stolt om han tillåter att jag räknas in bland hans vänner. Jag tackar Nils Hjorth härmed för många års ärliga — och härliga — duster i frågor där vi varit osams men respekterat varandras uppfattning. Tack, Nils Hjorth!

Herr talman! Jag måste börja med inte det sista som Rolf Clarkson sade utan snarare det näst sista, nämligen att han ville visa en bild för att en bild säger mer än tusen ord. Men anledning därav vill jag tacka Rolf Clarkson för att han visade oss två bilder och därmed skonade oss från två tusen ord. Jag beklagar bara att Rolf Clarkson inte visade ytterligare ett par bilder. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i många år hävdat och krävt att Bromma flygplats skall läggas ned. Det område som i dag upptas av flygfältet och de områden som kommer i fråga för inflygning anser vi måste utnyttjas för viktigare ändamål än som flygfält för det s.k. allmänflyget, reservflygplats eller vad man nu tar till för att kvarhålla Bromma. För Stockholms kommuns del, inom vars område Bromma ligger, är det angeläget att området kan tas i bruk för bostäder, industriarbetsplatser, kommunal service, kulturändamål m.m. Stadsdelen Bromma är i dag, på grund av flygfältet, delad och saknar en naturlig central samlingspunkt. Såsom bostadssituationen ser ut i regionen anser vi det också oförsvarligt att även i fortsättningen låta ett så stort område som flygfältet vara flygfält i stället för att utnyttja detsamma för bostäder. Det regionala intresset och behovet av detta område för annan verksamhet än flygverksamhet måste därför enligt vänsterpartiet kommunisternas mening tillgodoses. Det är också därför som vi håller fast vid förslaget om att ett beslut fattas för att lägga ned även den kvarstående flygverksamheten vid Bromma. För ”direktörsflyget”, eller vad man vill kalla det, bör problemen kunna lösas genom att vederbörande själva får stå för kostnaderna för exempelvis övertagande av Tullinge-F 18. Det moderata förslaget att gå andra vägen, att riva upp beslutet om utflyttningen av jettrafiken till Arlanda, är knappast ett förslag som tillgodoser de stora, breda folkgrupperna. De enda som det enligt min mening tillgodoser är det privilegierade fåtal som har intresse av att en flygplats på något bekvämare resavstånd än Arlanda finns kvar. För de stora, breda folkgrupperna, för dem som bara använder flyget vid något enstaka tillfälle, spelar den längre restiden på marken inte någon egentlig roll. Det går naturligtvis att beskylla moderaterna för mycket, men att beskylla dem för att tala för de stora, breda grupperna i samhället går inte. Om detta vittnade ganska entydigt Rolf Clarkson här för en stund sedan. Förslaget att med det nya Saab-Fairchildplanet, eller med det engelska flygplan som Rolf Clarkson visade bild på, ersätta Fokkern och ta detta till intäkt för att ha kvar jettrafiken på Bromma är enligt vår mening inte heller acceptabelt. Det lägre buller som dessa flygplan förvisso uppges avge enskilt uppvägs ju trots allt gott och väl av att det blir avsevärt fler flygplansrörelser, med motsvarande ökning av avgaserna och totalt sett mera buller, som kommer i fråga. Föreställningen att just dessa flygplanstyper skulle lösa de problem som uppstår när man har en storflygplats mitt inne i en stadskärna är enligt min mening nonsens. F. ö. vill jag rätta Rolf Clarkson litet grand. I sin inledning sade han att det var socialdemokraterna som drev frågan om utflyttningen från Bromma. Jag vill på det bestämdaste hävda att vänsterpartiet kommunisterna också har drivit denna fråga både länge och väl och verksamt bidragit till att beslutet kunde fattas om en utflyttning från Bromma till Arlanda. Men, herr talman, om man bortser från moderaternas vilja till återgång till gamla tider i vad gäller flygplatsfrågan i Stockholmsregionen, har det dykt upp andra försök att sabotera utflyttningen till Arlanda. Vad jag åsyftar är den strid som utspelas mellan kommunikationsdepartementet och luftfartsverket å ena sidan och vissa partigrupperingar i Stockholms läns landsting å andra sidan. Med det folkpartistiska landstingsrådet Hallerby i spetsen bedriver folkpartiet med hjälp av socialdemokraterna en kurragömmalek, som borde vara hänvisad till sandlådestadiet. Att vägra betala kostnaderna för Arlandautflyttningen om inte regeringen ger koncession och pengar till tunnelbana till Täby — ja, det är att blanda ihop två saker som inte alls har med varandra att göra. Jag är rädd för att hela syftet med förhandlingarna mellan kommunikationsdepartementet och landstingets Hallerby kan vara att få till stånd ett upphävande av beslutet att flytta jettrafiken. Och Rolf Clarkson hade tydligen stora förhoppningar om att den här tvisten skulle utmynna i att flyttningen inte blir ett faktum. De borgerliga kommunikationsministrarna, oavsett partifärg, har ju alla på sitt sätt försökt slippa undan flyttningen från Bromma. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har nappat på ett av försöken att riva upp beslutet, nämligen Hallerbys försök att sätta krokben för utflyttningen genom att genomtrumfa tunnelbanan till Täby och nedläggningen av Roslagsbanan. Att de genom sitt agerande i landstinget äventyrar utflyttningen från Bromma spelar tydligen mindre roll än att de får tunnelbanan till Täby. Vänsterpartiet kommunisterna har den uppfattningen att oavsett kostnadsansvaret för landstinget skall regeringen ge erforderliga medel för att möjliggöra den utflyttning som är beslutad och som skall äga rum senast under andra halvåret 1983. De tvister som uppstår om kostnadsansvaret för utflyttningen resp. gamla försyndelser får lösas utan att de på något vis skall rycka undan riksdagens beslut att flytta verksamheten till Arlanda. Vi har från vpk:s sida förståelse för att kommunerna i regionen reagerar mot att de skall stå för så stor del av kostnaderna utan att de har någon egentlig möjlighet att bestämma om den totala investeringsvolymen. Den gamla regeln att kommunerna skall stå för 37,5 90 av flygplatsinvesteringarna är i sig diskutabel. Den används ju inte så sällan i utpressningssyfte mot kommunerna ute i landet i strävandena att om inte annat skapa arbetstillfällen genom att bygga flygplatser. Men det förslag som vissa borgare har lagt fram, att kommunerna skall stå för viss del av driftkostnaderna för dessa flygplatser, måste med det bestämdaste avvisas. Vi menar att det är en väg att i än högre grad ålägga kommunerna kostnader som de själva inte vill ha. Den riktiga vägen, enligt vår mening, vore att staten fick överta hela kostnadsansvaret för investeringarna för flygplatser och för driften av desamma. Herr talman! Beträffande frågan om en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda har vpk föreslagit att en sådan direktlinje inrättas. Vi har i detta sammanhang sagt att ett nytt spårpar bör anläggas mellan Märsta och Södertälje.

Det här skulle sammantaget ge ett väsentligt och viktigt tillskott till kollektivtrafikens förstärkning i länet. SJ har redovisat att kostnaderna för ett Arlandatåg skulle belöpa sig till 1,7 miljarder kronor. Man har inte särredovisat hur mycket av detta som rimligen skulle falla på rena förbättringar både för de nuvarande fjärrtågen och för lokaltågstrafiken. Det borde vara möjligt att dels komma fram med ett sådant underlag, om bara direktiv gavs, dels besluta om att en sådan förstärkning av spårkapaciteten skall genomföras. Att kostnaderna för en tågförbindelse till Arlanda skulle ligga väsentligt under här angivna 1,7 miljarder står helt klart. Vänsterpartiet kommunisterna vidhåller därför förslaget att det skall fattas beslut om en direktjärnväg mellan Stockholm och Arlanda. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1841, 2170 och 1615.
Herr talman! Tommy Franzén var i december 1980, under den då avgörande Brommadebatten, den mest skeptiske när det gällde det här engelska planet, som jag den gången siade om. Han beskrev det som en ren skrivbordsprodukt utan förankring i verkligheten. Isitt anförande nyss gav Tommy Franzén klara belägg för att han själv talar utan förankring i verkligheten. Det gör han när han säger att inrikesflyget på Bromma är till för de privilegierade i samhället. Får jag be Tommy Franzén att ägna någon ledig stund, när riksdagsarbetet upphör i mitten på juni, åt att ta sig ut till Bromma flygplats och se ungdomarna, de gamla, familjerna med barn, turisterna — ett tvärsnitt av hela svenska folket — som passagerare. Det är inte några privilegierade som jag kämpar för, utan frågan är av vikt för de stora breda folklagren. En förklaring till den ringa storlek som vänsterpartiet kommunisterna har, det är i och för sig att ni lever helt vid sidan om den allmänna opinionen. När man sedan kivas, Tommy Franzén, och diskuterar om det blir vänsterpartiet kommunisterna eller socialdemokraterna som i framtiden kommer att hållas huvudansvariga för det olyckliga nedläggningsbeslutet, så vill jag egentligen inte lägga mig i den striden. Det är bara ett ordspråk som faller mig i tankarna, och detta får var och en uppta som han eller hon vill. Jag har inte någon ond mening när jag nu säger: Den som lägger sig med hundarna får stiga upp med lopporna.
Herr talman! Jag måste börja med att beträffande det här flygplanet säga, att för ett och ett halvt år sedan var det fortfarande en skrivbordsprodukt, Rolf Clarkson. Att det inte är det i dag är en helt annan sak. Men när Rolf Clarkson kommer in på de privilegierade grupperna vill jag rekommendera honom att uppmärksamma vad jag sade. Jag har manuskriptet framför mig. Jag sade att de som nu finns kvar på Bromma och vill att Bromma skall vara kvar är de privilegierade grupperna som använder flyget vare sig det är fråga om långa eller korta sträckor. Det är alltså inte fråga om dem som enligt Rolf Clarkson nu använder inrikesflyget, utan det är fråga om dem som blir kvar på Bromma när inrikestrafiken flyttas till Arlanda. Och det är privilegierade grupper, såsom vissa kretsar inom näringslivet, stående Rolf Clarkson nära. Beträffande övriga sade jag att för de breda folklagren, som använder flyget någon enstaka gång, spelar de något längre marktransporterna ingen roll. Det går bra att kontrollera det här i protokollet.

Herr talman! I likhet med Nils Hjorth beklagar jag att ett särproblem — nämligen utflyttningen av Linjeflyg från Bromma till Arlanda — kommit att spela en så stor roll i den här debatten, som ju egentligen borde handla om luftfartspolitiken i stort. Det råder inget tvivel om att Nils Hjorth har rätt när han påpekar att det är viktigt att luftfartspolitiken får spela en mera avgörande roll i trafikpolitiken över huvud taget. I ett land som vårt är luftfarten omistlig när det gäller att effektivt komma till rätta med både personoch godstransportproblemen. Jag vill gärna framhålla att jag för min del är övertygad om att just utflyttningen till Arlanda kommer att verksamt bidra till att öka de förutsättningarna. Men den diskussionen har Nils Hjorth nyss fört. Jag skall i stället, inte minst av tidsskäl, koncentrera mig på frågan om utflyttningen till Arlanda, eftersom den frågan återigen har fått en alldeles speciell dignitet — helt onödigt, vill jag gärna framhålla. Riksdagen har ju fattat en rad beslut, och besluten är entydiga. Den 12 december 1980 beslöt riksdagen att jettrafiken på Bromma flygplats snarast möjligt skulle flyttas till Arlanda, dock senast under andra halvåret 1982. Den 3 juni i fjol medgav vi en ändring — beroende på att vi ville gå Linjeflyg till mötes — nämligen att flyttningen skulle ske senast under andra halvåret 1983. Så sent som den 2 december i fjol hade en enig riksdag ingenting att erinra mot det förslag till lösning beträffande inrikesflygets terminal på Arlanda som regeringen hade redovisat för riksdagen. Riksdagen har alltså klart och entydigt fattat beslut om hur den här frågan skall hanteras. Det beslut som riksdagen nu skall fatta är en bekräftelse på det. Med undantag av Rolf Clarkson är utskottet helt på det klara med att det beslut som riksdagen har fattat ligger fast. Med hänsyn till den debatt som har utbrutit vill jag bara mycket kort erinra om den bakgrund som fanns för beslutet, och som fortfarande finns. För det första är miljöoch bullerstörningarna på Bromma betydande. I 20 år har diskussionen pågått i området. Problemen växer ständigt. Det gäller ju inte bara störningar från jettrafiken, utan det gäller naturligtvis också störningar från all flygtrafik ute i Bromma. Men genom att flytta ut jettrafiken får man ändå en lindring i förhållandena på Bromma, vilken är av utomordentligt stor betydelse. Det är naturligtvis viktigt att beakta denna trafik även när man för in andra plan i debatten. För det andra är säkerhetsproblemen på Bromma oerhört väsentliga. Rolf Clarkson nonchalerar dessa ständigt. Jag måste säga att jag alltid blir förvånad när jag hör Rolf Clarkson och även andra Brommaföreträdare. Säkerhetsproblemen har påvisats av piloterna. Luftfartsinspektionen har gång på gång påmint oss om problemen. Det går inte att nonchalera dem. För det tredje är utflyttningen till Arlanda enligt min mening en utomordentligt viktig förutsättning för att vi skall kunna skapa ett rationellt och samlat inrikesflyg med goda utvecklingsmöjligheter. Det kan aldrig vara rationellt att ha stora delar av inrikesflyget på ett ställe och sedan tvinga resenärer att sätta sig i en linjebil och betala stora pengar för att komma till en annan flygplats när de skall resa vidare. Om vi får inrikesflyget samlat, skapas utomordentligt goda utvecklingsmöjligheter. Detta är viktiga skäl och en viktig bakgrund. Dessa skäl för att inrikesflyget skall lokaliseras till Arlanda föreligger fortfarande. Nåväl, regeringen går sedan, enligt riksdagens beslut, in i förhandlingar med Stockholms läns landsting. Regeringen får klartecken från landstinget att det är berett att delta. Alla har väl vid det här laget uppfattat att det i en del av riksdagsbeslutet sägs att landstinget i detta sammanhang, som landsting och kommunala myndigheter brukar göra, naturligtvis skall svara för sin del av denna investering. Detta sker helt enligt gällande ordning, och landstinget förklarar att det visst är berett att stå för sin del. Men sedan inträffade — jag skall strax återkomma till det — en helt annan komplikation. Den har emellertid inget med landstingets vilja att vara med och investera på Arlanda att göra. Regeringen uppfattar det också så, för den går sedan till riksdagen med en luftfartspolitisk proposition och redovisar att bygget har igångsatts. Den fortsatta hanteringen är också ordentligt redovisad, och riksdagen skall på nytt ta ställning till förslag från regeringen, i syfte att den nya inrikesterminalen skall stå färdig senast hösten 1983. Luftfartsverket vidtar sina åtgärder. Det sätter i gång bygget och gör också vissa flygoperativa investeringsinsatser som måste göras för att denna utflyttning skall kunna ske smidigt. Helt plötsligt, den 29 april 1982, beslutar så regeringen att stoppa vidare investeringar i avvaktan på en slutlig uppgörelse med Stockholms läns landsting. Om detta hade skett före oktober 1981, när man första gången gav luftfartsverket ett bemyndigande, skulle jag ha haft en viss förståelse för ett sådant ingripande i syfte att skapa klarhet, som då kanske inte fanns. Då hade det funnits någon rim och reson i en sådan koppling. Men att göra det nu förefaller utomordentligt egendomligt. Regeringen har ju redan satt i gång bygget. Luftfartsverket har gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att utföra bygget. Grunden finns på plats, och stomverket skall just resas. Avtal är slutna, och ett stort antal leverantörer är i gång för att klara de snäva tidsramar som är satta för detta bygge. Får inte detta arbete fortsätta, förskjuts flyttningen. Man riskerar då skadestånd på mångmiljonbelopp. Jag vill, herr talman, gärna säga att jag utgår från att regeringen besitter så mycket förnuft att den inte har för avsikt att låta detta ske, utan att det är något slags förhandlingstricks som den ägnar sig åt. Men en del uttalanden som har gjorts av statsrådet Elmstedt och behandlingen av ärendet i utskottet har gett oss anledning att misstänka att regeringen avsiktligt utnyttjar en i och för sig helt ovidkommande förhandlingstvist med landstinget för att fördröja Linjeflygs utflyttning till Arlanda. Får jag då understryka att det är minst lika viktigt att hålla tidsramen, som också bestämt angavs i riksdagsbeslutet, som att tillgodose de andra delarna i riksdagsbeslutet. Utskottet förutsätter naturligtvis att landstinget betalar sin del. Företrädare för Stockholms läns landsting har också inför utskottet bekräftat att det är berett att göra det. Men landstinget vill samtidigt ha en annan fråga löst. Den tvisten lägger jag mig för dagen inte i — hur intressant den än kan vara i andra sammanhang — eftersom den inte har med detta att göra. Men jag vill understryka att riksdagen redan tidigare har gått med på att dröja med utflyttningen från Bromma till Arlanda till hösten 1983, för att ge inrikesflyget så bra förutsättningar som möjligt. Därmed har vi spänt tålamodet så långt som det går för de bullerdrabbade, och vi har frestat på säkerhetsförhållandena vid Bromma också till det yttersta. Piloternas lojalitet i det hänseendet är verkligen anmärkningsvärd. Det schackrande som nu har utbrutit är enligt min mening ovärdigt och bidrar på sitt sätt till ett slags förakt för politiska beslut. Hur skall byggnadsarbetarna på Arlanda förstå att de skall lämna ett knappt halvfärdigt bygge? Karensdagarna skall man rycka från dem, men man har råd att slänga ut en massa miljoner på fullständigt meningslöst skadestånd, för att hävda prestige och småaktiga intressen. Jag tror att väldigt många människor undrar vad i all sin dar regeringen håller på med. Hur skall befolkningen runt om Bromma kunna förstå att regeringen struntar i om de får fortsätta att plågas av svåra miljöstörningar och bullerproblem minst ett år till, därför att regeringen inte kan komma överens med landstinget om en helt ovidkommande fråga? Hur skall piloter och övriga anställda i flygbolagen kunna förstå att regeringen fullständigt nonchalerar säkerhetsproblemen på Bromma? Skall det behöva inträffa en katastrof på Bromma, innan ni begriper hur allvarliga säkerhetsproblemen på den flygplatsen är? Herr Clarkson är i en inte särskilt avundsvärd situation, när han skall försöka att tala en istort sett enig riksdag till rätta. Han har tagit på sig en svår uppgift, och han gör det mångordigt men inte utan elegans, det vill jag gärna erkänna. Jag har redan sagt att han nonchalerar säkerhetsproblemen, trots vad piloterna har undervisat oss om. Han nonchalerar i mycket hög grad den effektivitetsvinst det medför för inrikesflyget att flytta ut. Samtidigt som han beskriver hur det blir en miljardförlust om man ger sig ut till Arlanda nonchalerar han fullständigt de miljardinvesteringar som krävs av samhälle och flygbolag om man skall vara kvar på Bromma. Det krävs ju, som herr Clarkson vet, investeringar av betydande slag där, om det skall ske. Men vad skulle inträffa om det nu skulle gå så olyckligt att bygget på Arlanda skjuts upp framöver? Jag anser, herr talman, att det är angeläget att inför riksdagen redovisa den anmärkningsvärt ampra skrivelse som luftfarts verket har tillställt regeringen. Det är sällan ett verk uttrycker sig så tydligt och så rakt på sak som här sker. Men jag tycker att det är bra, och det är angeläget att det redovisas för riksdagen. Luftfartsverket säger: ”Om —--—--— beslut om finansieringen inte föreligger under maj månad kommer en försening i utflyttningen på minst ett år att uppstå. Hur lång förseningen blir beror helt på när erforderliga medel ställs till ———- förfogande. Vid en försening på exempelvis ett år kan investeringen beräknas bli ca 50 milj kr dyrare än enligt nuvarande kalkyl.” — Till detta kommer naturligtvis kostnader på Bromma och kostnader för flygbolagen m.m., som inte tas upp i detta sammanhang. — ”Även i detta fall bör de merkostnader som uppstår härigenom täckas på annat sätt än av luftfarten.

Verket måste därför successivt från 1 juni 1982 lägga ner samtliga pågående aktiviteter i projektet.” Luftfartsverket anvisar samtidigt en naturlig väg.

Såväl verket som berörda flygbolag måste ges erforderliga klara förutsättningar för sin fortsatta planering.” Låt mig säga att det krävs — för att visa hederlighet mot de boende vid Bromma och mot de miljölöften som har utställts, mot piloter och övrig personal och mot flygföretag och passagerare — att vi ser till att arbetet kan fortsätta. Dessutom har vi naturligtvis ett ansvar gentemot dem som bygger ute på Arlanda och gentemot skattebetalarna, vars pengar vi har satts att förvalta. Därför måste regeringen vidta åtgärder så att bygget kan fortsätta. Vi kräver från vårt håll att tidsplanen skall hållas. Det är viktigast just nu. Det innebär att om det blir nödvändigt, får regeringen — precis som luftfartsverket föreslår — bemyndiga verket att förskottsvis disponera erforderliga medel. Det kan ske inom ramen för de medel luftfartsverket har tillgängliga, och sedan får regeringen återkomma till riksdagen om så krävs. Jag vill i det här sammanhanget ställa en fråga till herr Sellgren. Han säger att han anser att regeringen skall vidta alla tänkbara åtgärder för att tillse att utflyttningen sker på det sätt som riksdagen har beslutat. Betyder det att herr Sellgren nu ansluter sig till det krav som vi har ställt, nämligen att tidsplanen skall hållas? I utskottet gick ni inte med på att detta infördes i utskottets skrivning. Skall tidsplanen hållas, innebär det att regeringen kan tillåtas bemyndiga luftfartsverket att förskottsvis disponera erforderliga medel. Som herr Sellgren sade är det skadestånd som regeringen är beredd att kasta i sjön minst lika stort som det bidrag som landstingets andel av investeringarna utgör. Mot den bakgrunden är det desto löjligare att inte se till att verksamheten kommer i gång. Till sist vill jag ytterligt kortfattat beröra frågan om den spårbundna trafiken till Arlanda, eftersom också den på nytt är föremål för diskussion. Frågan är en naturlig följd av beslutet om utflyttning av LIN:s trafik till Arlanda. Precis som Tommy Franzén vill jag gärna säga att detta självfallet skall ses i samband med den kapacitetsförstärkning av spåroch järnvägsresurser som behövs i Stockholmsområdet som helhet. Den spårförstärkning norr om Stockholm som ingår som en del i den nu aktuella förbindelsen — förstärkning behövs som bekant också söder om Stockholm — ger förutsättningar för en rationell lösning av spårförbindelserna till Arlanda. Det här uppslaget från socialdemokratiskt håll har mötts av ett mycket stort intresse från svensk industri, som här ser en möjlighet att få ett intressant referensobjekt. Det skulle också kunna bli ett viktigt experimentarbete för att utveckla svenskt järnvägskunnande. Jag tycker det är sorgligt att ni på borgerligt håll är så stelbenta och negativa till varje uppslag för att med konkreta och konstruktiva insatser stimulera svensk industri att ge sig på projekt av det här slaget. Herr Clarkson sade att han är öppen för tekniska innovationer, och han väckte en gång en festlig motion om svävfarkoster — jag tror det var 1977. Kom med på det här spåret, herr Clarkson, där svensk industri har en möjlighet att göra någonting ytterst väsentligt! Det skulle vid sidan av alla subventionsinsatser vara ett utomordentligt sätt att konkret skapa någonting som inte bara skulle komma till nytta för Stockholm och dess förortsresenärer, utan som varaktigt skulle kunna lösa det viktiga problemet med transporterna ut till Arlanda.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

Herr talman! Det är sannerligen inte lätt att på tre minuter bemöta så många uppslag och hugskott som Bertil Zachrisson har gett uttryck för här. Jag kallar alltså hans idéer om spårtrafik till Arlanda för ett, som han själv säger, uppslag. Det är ett hugskott som är värt avslag. Det är orealistiskt med tanke på de passagerarmängder det rör sig om på sträckan Arlanda-Stockholm. Arlanda flygplats lades ju en gång i tiden långt, långt bort — under protester från många. Man lade den långt bort därför att, som man sade, Bromma finns ju kvar för inrikesflyget, så det är bara ett privilegierat fåtal som behöver ta sig dit ut — de internationella resenärerna. Och var står vi i dag? Jo, nu skall inrikesflyget flyttas ut från Bromma till Arlanda. Därmed har man totalamputerat ett av de ben som det svenska trafikflyget står på. I USA har utvecklingen gått motsatt väg. Först flyttade man ut centralt belägna flygplatser. Sedan har den tekniska utvecklingen — som vi har sett bevisat här i dag — hunnit i fatt, och nu köper man in mark för flygplatser nära stadskärnorna för att öka trafikunderlaget och göra det bekvämare för passagerarna. När Bertil Zachrisson talar om säkerhetsproblemen bör han göra det med försiktighet. Han bör rent av vara varsam med orden. För det finns ju en luftfartsinspektion som ser till att svenskt flyg bedrivs under säkerhetsmässigt betryggande former. Om det är så som Bertil Zachrisson menar, att det är riskabelt av bara den att flyga på Bromma, måste ju trafiken där omedelbart upphöra, och då får naturligtvis även vi lägga ner våra anspråk på att behålla flygplatsen. Men det är inte så. Bromma är en bra flygplats, och den tekniska utvecklingen marscherar även i säkerhetsavseende med jättekliv för varje dag. Skjut därför alla dessa dystra bekymmer om säkerhetsproblemen på Bromma åt sidan! Får vi ett beslut om att ha kvar Bromma flygplats, skall vi nog se till att den får de modernaste tekniska resurser. Det är meningsfulla investeringar. Det är ju inte så att vi har ett rationellt inrikesflyg bara för portföljbärare. De har råd att ta taxi från Arlanda. Men det är svenska folket, som har lärt sig att förflytta sig rationellt, som inte har råd med sådant. Även för turisterna är tiden mycket dyrbar när det gäller deras fritid. Jag förstår att Bertil Zachrisson med förkärlek uppehåller sig vid konfliktsituationen mellan landstinget och regeringen, men var så snäll och hoppa inte över den 20 april, då landstinget tog ett beslut om nya förhandlingar! Och säg inte att riksdagen skall köra över sina egna beslut! Det är ju ett villkor, herr talman, att det finns avtal med landstinget. Ställ inte kommunikationsministern här, Bertil Zachrisson, inför en dechargedebatt i onödan. Så ont vill väl inte Bertil Zachrisson honom.
Herr talman! Herr Zachrisson riktade till mig en särskild fråga beträffande utskottets skrivning i anslutning till den försening som man nu löper risk att få i byggnationerna ute på Arlanda på grund av konflikten mellan Stockholms läns landsting och regeringen. Herr Zachrisson frågade om jag anser att tidsplanen skall hållas. Herr talman! Utskottet förelägger riksdagen skrivningen att utskottet i det nu aktuella läget anser att åtgärder för Linjeflygs utflyttning till Arlanda skall vidtas i överensstämmelse med tidigare riksdagsbeslut. Detta är en sammanfattning av samtliga villkor som krävs för att en utflyttning skall kunna ske. Om man explicit tar ut en enda sak, såsom tidsplanen — som i och för sig är oerhört viktig i detta sammanhang —, överbetonar man den ena faktorn. Men det finns andra faktorer som också måste vara uppfyllda när utflyttning sker. Det är att man skall ha bättre marktransporter från centrala Stockholm till Arlanda och att tidsplanen skall hållas; det innesluter också överenskommelse med landstinget. Men i detta läge när man riskerar att förseningen åsamkar samhället stora och onödiga kostnader, som t.o.m. uppgår till samma storleksordning som det belopp som landstinget skall ha som andel i investeringarna, då anser jag att regeringen har att ta över en sådan fråga, bedöma den och se till att tidsplanen hålls. Därför ansåg jag för min del i utskottet att det tillägg som socialdemokraterna har i sin korta reservation inte är nödvändigt. Det inryms i vad utskottet skrivit.
Herr talman! Först till herr Clarkson. Det är ju alldeles uppenbart att de utomordentligt strama uttalanden som luftfartsinspektionen på senare tid gjort om säkerhetsförhållandena på Bromma är av den karaktären att de måste tas mycket allvarligt. Man säger alltså att man f.n. utifrån sina bedömningar inte är beredd att ta ansvaret för flygsäkerheten på Bromma efter hösten 1982, om inte investeringar görs eller om inte LIN flyttar därifrån. Detta vill jag notera med utomordentlig skärpa. Precis detta problem har för oss socialdemokrater varit ett utomordentligt skäl till att man skall flytta från Bromma. Det är alltså inte bara fråga om bulleroch miljöproblem utan i precis lika hög grad ett säkerhetsproblem, som ni förvånansvärt lättsinnigt nonchalerar. Så till herr Sellgren och tidsplanen. Herr Sellgren kör liksom med två linjer. Jag förstår det — det kan finnas ett behov av att driva dem samtidigt. Eftersom regeringen explicit har lyft ut frågan om landstingets ersättning och sagt, att detta är en fråga som absolut måste lösas före alla andra, och inte ser till helheten, så har vi ansett att det är precis lika viktigt — också ur konstitutionell synpunkt, herr Clarkson — att tidsplanen hålls. Det är en förutsättning att man skall klara de bulleroch säkerhetsproblem som finns vid Bromma — detta enligt de löften som vi tidigare gett. Därför vill jag påpeka för herr Sellgren att skall tidsplanen hållas så måste riksdagen med anledning av det regeringen företagit sig enligt min mening uttala att tidsplanen skall hållas. Jag förutsätter att herr Sellgren medverkar till det.

Herr talman! Nu driver Bertil Zachrisson debatten på flera spår samtidigt. Ingenting som står i utskottsbetänkandet eller i den socialdemokratiska reservationen nr 3 om tidsplanens hållande innebär vid kammarens bifall att regeringen skall sätta sig över riksdagens övriga villkor för utflyttningen. Det skall finnas ett underskrivet, giltigt avtal med Stockholms läns landsting om delning av kostnaderna — det har riksdagen uttalat. Och vad den än säger i dag skall den stå för det. Socialdemokraterna skulle i sin reservation uttryckligen, explicit och klart och tydligt ha angivit att riksdagen skall uttala till regeringen att pengarna skall förskotteras. Men det gjorde ni inte — av skäl som jag inte känner till. Jag skall också i all hast beröra säkerhetsproblemen. Det är klart att på grund av den obstruktionspolitik som man bedrivit, inte minst från socialdemokratiskt håll, mot trafiken på Bromma, har man från luftfartsverkets sida varit tveksam om hur mycket man skall investera där. Det är klart att flygplatsen i dag är nedsliten i flera avseenden. Och skulle riksdagen besluta om ett upphävande av beslutet om flyttning, måste flygplatsen vid ett definitivt beslut om dess framtida användning självfallet rustas upp, tekniskt, byggnadsmässigt osv. Men det är ju en god, vinstgivande investering. Det kan inte vara någon effektivitetsvinst för Sveriges flygpassagerare att allt flyttas ut till Arlanda. Det är flygbolagen och luftfartsverket som gör effektivitetsvinster. Men det är väl Sveriges flygpassagerare vi skall tala för här? Det är väl dem som flygbolagen och luftfartsverket är till för och inte tvärtom? Beträffande det typiskt Zachrissonska snedspelet om karensdagar: Vad har karensdagar med utflyttningen till Arlanda att göra? Skall vi tala om löntagarfonder också i dag eller någonting annat som är helt främmande för sakläget? Jag får verkligen be Bertil Zachrisson att försöka att hålla sig som vanligt stringent till sakfrågorna.
Herr talman! Jag vill bara på nytt säga vad jag har sagt tidigare, att utskottets skrivning inte innebär någon skillnad gentemot den skrivning som socialdemokraterna vill ha, där man gör ett tillägg om tidsplanen. Tidsplanen skall nämligen enligt utskottets skrivning hållas, liksom alla andra villkor skall hållas. Och om regeringen kör fast bör den, för den händelse att frågan går utanför regeringens möjligheter, kunna komma till riksdagen och begära hjälp. Tidsplanen är en av de faktorer som skall hållas enligt tidigare riksdagsbeslut.
Herr talman! Om någon kör på flera spår är det naturligtvis herr Clarkson. Han var i december i fjol med om att acceptera att bygget på Arlanda kom i gång — det var en investering på 170 milj.kr. I dag skall han riva upp det beslutet och är beredd att kasta pengarnai sjön. Och dessutom är han beredd att betala ytterligare skadestånd. Det var i det sammanhanget jag dristade mig till att erinra om att herr Clarkson livligt uppträder i andra sammanhang och säger att vi skall ta av löntagarnas förmåner, att vi skall spara pengar — med karensdagar och annat. Men här kastar man alltså utan vidare mångmiljonbelopp i sjön, genom att låta en relativt småaktig tvist spela en stor roll. Detta är icke ett ansvarigt sätt att se på hanteringen av pengar. Herr Sellgren säger att han tolkar utskottets skrivning så att tidsplanen skall hållas och att regeringen skall vidta de åtgärder som krävs för detta. Det är bra — men då borde ni ha tagit in den skrivningen i utskottsbetänkandet. Vi hade inte heller ansett att det hade varit nödvändigt att göra en markering om inte regeringen, litet uppskrämd av moderaterna, så explicit hade lyft ut en fråga, frågan om landstingets roll. Jag vill betona att ett bifall till vår skrivning innebär — liksom också herr Sellgrens tolkning av utskottets övriga skrivning — att tidsplanen skall hållas och att regeringen om så krävs då också måste förskottera de medel som behövs för att detta skall kunna ske.

Herr talman! Jag känner ett behov av att lägga ett par saker till rätta efter Bertil Zachrissons inlägg. Det har också framskymtat i en och annan tidning att regeringen medvetet — och då är det närmast mig det gäller — skulle förhala den här frågan och leva i någon sorts förhoppning om att hela utflyttningen skulle inhiberas. Det vill jag på det bestämdaste tillbakavisa. Några sådana funderingar existerar inte, och jag har försökt att säga det i olika sammanhang. Om jag som riksdagsman i samband med Brommabeslutet tidigare har haft uppfattningen att Linjeflyg borde ha varit kvar på Bromma, har jag lärt mig att när ett beslut är fattat ställer man upp för det beslutet. Man slåss för sin åsikt intill dess beslutet är fattat, men när det väl är fattat rättar man sig efter detta beslut. Det är också vad jag har gjort. Och jag hoppas att hanteringen i luftfartspropositionen och även i andra sammanhang ger besked om att det jag säger här är riktigt. Bertil Zachrisson säger att han blev förvånad över att regeringen meddelade riksdagen den 29 april att ett visst mjukstopp måste iakttas i utbyggnaden på Arlanda. Han tyckte att det hade varit rimligare om det hade kommit tidigare, på hösten rent av. Det här är enkelt att förklara. Förhandlingar med landstinget pågick av och till i höstas, och vi trodde då att vi var framme vid att beslutet skulle kunna expedieras. Men sedan inträffade saker som gjorde att landstingets förvaltningsutskott omkring den 20 april beslöt att man inte skulle underteckna avtalet. Då fanns det bara en sak att göra för regeringen, och det var att anmäla detta till riksdagen, eftersom riksdagsbeslutet var så hårt kopplat just vid detta faktum att landstinget skulle betala sin andel, som är gängse vid flygplatsinvesteringar varhelst i landet de inträffar. Märkvärdigare än så var det alltså inte. Sedan redovisar Bertil Zachrisson ett antal miljoner i skadestånd och kostnader som skulle bli följden av det beslut som regeringen fattade den 29 april. Det är inte på det sättet. Det händer ingenting som en följd av det beslutet. Det som är intressant är vad som händer efter det att riksdagen i dag tar ställning till luftfartspropositionen och även beviljar de anslag för kommande budgetår som riksdagen skall göra. Det är i avvaktan på denna riksdagsbehandling som regeringen har vidtagit sina åtgärder och ingenting annat. När det gäller de här frågorna vill jag gärna säga att man kanske får hantera dem med en viss försiktighet. Samma regler gäller för landstingen runt om i landet, och att göra särbestämmelser för Stockholms läns landsting är kanske inte alldeles lyckat med hänsyn till att det också finns andra landsting som deltar i finansieringen av nya flygplatser. Men, som sagt, jag har velat redovisa det här händelseförloppet, eftersom Bertil Zachrisson tog upp det. Jag noterar också att Bertil Zachrisson har sagt att om inte något annat hjälper får luftfartsverket förskottera landstingets andel av kostnaden. Jag hoppas att vi inte skall behöva hamna i den situationen, utan att detta skall kunna klaras upp. Men det är nödvändigt att den behandlingsordning som skall gälla också får gälla och att resultaten redovisas för riksdagen allteftersom det hela fortskrider. Det var det som skedde den 29 april, och jag är helt övertygad om att det var en nödvändig åtgärd för att arbetet skall vara hållbart — både konstitutionellt och på annat sätt.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att han gick upp i debatten. Det var bra, inte minst med tanke på att jag i dag från talmannen har fått reda på att jag inte får svar på den fråga jag tidigare ställt i detta sammanhang. Detta beror på att man tydligen inte får svar på frågor under återstoden av riksmötet. Därför är det alltså utmärkt att kommunikationsministern har sagt att regeringen inte medvetet vill förhala. Det är bra, och jag tror kommunikationsministern på hans ord. Jag vill också säga att hanteringen i propositionen är helt konsekvent. Det var beslutet den 29 april som gjorde oss oroliga. — Men det är den 25 maj i dag, och det har, för att uttrycka saken milt, varit ovanligt litet av förhandlingar mellan regeringen och landstinget under den här perioden — i varje fall enligt vad som kommit till allmänhetens kännedom. Därför har det funnits en viss anledning till misstanke om att det fanns någon slags medveten förhalningstaktik från regeringens sida. Det är bra om så inte är fallet, och jag noterar det med tacksamhet. Det är litet svårt att tolka vad Claes Elmstedt har sagt i sitt inlägg, men om jag gör en välvillig tolkning av det finner jag att det är ganska intressant. För det första säger han att det är fråga om ett mjukstopp. För det andra noterar han att jag och även andra i kammaren har sagt att man, om så krävs, får förskottera. Jag hoppas att det inte krävs. Det vore utmärkt om det hela kunde lösas på något annat vis. Jag har bara den alldeles bestämda intentionen — och det är vad som ligger bakom vårt agerande och vår reservation — att markera att tidsplanen måste hållas. En tidsutdräkt kommer att få negativa konsekvenser — utöver detta att vi slösar med pengar. Jag tror att också kommunikationsministern, i budgetministerns sällskap, är beredd att hålla med om att ett slöseri med flera tiotals miljoner skulle vara utomordentligt olyckligt. Luftfartsverket har uppskattat kostnadsökningen till 50 milj.kr. Byggnadsstyrelsens generaldirektör säger att den kan komma att belöpa sig ända upp till 70 milj.kr. Men jag tolkar det som Claes Elmstedt alldeles nyss har sagt på det sättet att regeringen är beredd att förskottera de medel som krävs för att bygget skall kunna fortsätta efter den 1 juni. Det är utomordentligt!
Herr talman! Jag vill liksom Bertil Zachrisson konstatera att kommunikationsministern sagt att regeringen inte medvetet skall förhala det hela — och jag hoppas att det är riktigt. Men man får utan tvekan den smaken i munnen när man tar del av den skriftväxling som ägt rum mellan kommunikationsdepartementet och luftfartsverket, å ena sidan, och landstinget, å andra sidan. Jag vill inte säga att kommunikationsdepartementet är ensamt ansvarigt för en sådan ”lustiger dans”, som ligger på en sandlådemässig nivå. Ansvarig för den är också i allra högsta grad folkpartiledaren i landstinget, Nils Hallerby. Sedan kom kommunikationsministern in på att han avvaktar riksdagens beslut i dag angående de luftfartspolitiska frågorna.

Det skulle därför vara intressant om kommunikationsministern något mer klart ville tala om var han står. Tänker han medverka till att man förskotterar eller tänker han inte göra det? Tänker han inte göra det, innebär det också att han äventyrar utflyttningen till Arlanda på så sätt att den blir senarelagd eller eventuellt inte blir av alls.

Herr talman! Under de minuter som står till mitt förfogande skall jag i huvudsak beröra de socialdemokratiska kraven på ett nytt stationsområde på Luleå flygplats samt frågan om en ny flygplats i Arvidsjaur. Kraven finns redovisade i reservationerna nr 8 och 9. Flygtrafiken på Luleå flygplats har ökat snabbt under de senaste åren. Förra året uppgick passagerarantalet till 454 400. Det är en ökning med 15 96 jämfört med 1980. Detta har förorsakat en del problem på flygplatsen. Luleå ligger på en fjärdeplats efter Landvetter i Göteborg när det gäller inrikestrafiken. Allt talar för att flygtrafiken på Luleå flygplats även i år kommer att öka med minst 15 26. Det är ett välkänt faktum att SAS flygtrafik på sträckan Stockholm—-Luleå är en av de mest lönsamma linjerna för företaget. Självfallet medför denna ökning av flygtrafiken höjda servicekrav på flygplatsen. Därför har sedan lång tid tillbaka ett nytt stationsområde med tillhörande terminalbyggnad diskuterats. Till saken hör också att en ny taxibana har byggts på den sida av fältet där den nya flygterminalen skulle ligga. Taxibanan ligger nu på fel sida om fältet, vilket innebär att huvudbanan måste korsas vid vissa landningar. Ett annat viktigt skäl för att bygga det nya stationsområdet är att man på ett bättre sätt skulle kunna separera den militära och civila trafiken på flygplatsen. Tidvis förekommer en intensiv militär flygtrafik i området, och eftersom F 21 delar flygplatsen med den civila trafiken är det av säkerhetsmässiga skäl väsentligt att bygga den nya terminalen på rätt sida om fältet. När det gäller vårt krav på en ny flygterminali Luleå skriver den borgerliga utskottsmajoriteten i betänkandet att den ansluter sig till föredragandens uppfattning att det från trafikmässig synpunkt f. n. inte finns något behov av en ny passagerarterminal och att projektet t.v. inte bör komma till utförande. Samtidigt erinrar man några rader längre ned i betänkandet om att regeringen den 27 april i år beslutat om att ställa 20 miljoner till förfogande för att rusta upp den gamla stationsbyggnaden. Det är i sig märkliga ställningstaganden man gör från borgerlig sida. Dels påstår man att det inte finns något trafikmässigt behov av en ny terminal, dels anslår man 20 miljoner för att rusta upp den gamla. Den nuvarande stationsbyggnaden är en gammal byggnad som redan är skarvad och påbyggd i flera steg. Att nu ytterligare bygga om den är en dålig lösning, och resultatet blir ändå bara ett provisorium. Det borde därför vara möjligt att nu ta steget fullt ut och satsa på en ny flygterminal på rätt sida om fältet med alla de fördelar som det för med sig. Vårt motionskrav på byggandet av flygplatsen i Arvidsjaur avfärdar utskottets borgerliga majoritet med en argumentation i betänkandet på sex och en halv rader enligt vilken man menar att detta projekt ur lufttransportsynpunkt är föga angeläget. Bakgrunden till vårt krav på en flygplats i Arvidsjaur är bl.a. följande. När riksdagen i december 1973 beslutade att ett nytt förband, K4, skulle etableras i Arvidsjaur var motiven till beslutet militärstrategiska och regionalpolitiska. Riksdagen beslutade inte då att ett flygfält skulle byggas, men förutsatte att utredningen om ett flygfält skulle fortsätta. I november 1979 överlämnade länsstyrelsen i Norrbotten utredningsmaterialet till kommunikationsministern och hemställde att regeringen måtte fatta beslut om byggande av den föreslagna flygplatsen. Sedan dess har ingenting hänt i frågan — trots upprepade framställningar från länsmyndigheternas sida. AMS har tidigare, både 1978 och 1980, ställt sig positiv till förslaget och framhållit vikten av att beslut om att inrätta en sådan flygplats fattas inom den närmaste tiden. De satsningar som gjorts på turismens område i Arvidsjaurregionen och i dess närhet skulle kunna nyttjas på ett helt annat sätt genom möjligheter till charterflyg om det fanns en flygplats i regionen. Dessutom har man från militärt håll vid flera tillfällen framhållit vikten av en flygplats för att tillgodose de anställdas krav på förbättrade kommu nikationer, men också för att de värnpliktigas hemresor skall kunna gå betydligt snabbare. Senast på förmiddagen i dag fick jag ett telefonsamtal från en person anställd vid försvaret, som påminde om att de anställda vid K 4 i Arvidsjaur ansåg att de goda kommunikationer som ett flygfält lägger grunden för är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för de anställda och direkt påverkar rekryteringen av befäl till förbandet. Det finns också anledning att erinra om, att när beslutet om att flytta förbandet till Arvidsjaur kom, underströk alla remissinstanser vikten av att förbandet skulle ha tillgång till ett flygfält för militär och civil trafik. Inom försvaret hade man uppfattat detta som ett löfte från politikernas sida. Naturligtvis skulle satsningen på flygkommunikationer i detta område också förbättra möjligheterna för näringslivet och skapa en bättre grund för utveckling av regionen som helhet. Dessa två nämnda förslag till satsning på flygets område i Luleå och Arvidsjaur ger självfallet också sysselsättning på byggsidan — och det i ett län som har den högsta arbetslösheten inom byggnadssektorn. Avslutningsvis vill jag säga att det borde finnas förutsättning att få stöd för de socialdemokratiska reservationerna nr 8 och 9. Det rör alltså angelägna projekt som har ett brett politiskt stöd över partigränserna i Norrbotten — flygplatsinvesteringar som skulle avsevärt förbättra kommunikationerna till och från vårt nordligaste län och dessutom ge ett värdefullt tillskott av sysselsättning i det av arbetslösheten hårdast drabbade länet i landet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.